Herr talman! Om man, som herr Hernelius gjorde, på ett mycket svepande sätt och med uppgifter som kan beläggas såsom felaktiga uppträder i den här debatten, får man faktiskt finna sig i att andra debattörer går upp och talar om att uppgifterna är felaktiga. Fru Sundberg och herr Korpås borde akta sig för att stämma in i samma typ av argumentation. Jag sade att herr Hernelius kritik var slarvig, och jag kunde visa att den på många punkter var illa underbyggd för att inte säga felaktig. Jag sade också att den var tarvlig. Det gjorde jag därför att den, liksom herr Korpås inlägg, var sådan att den syftade till att framställa Vietnam i så ofördelaktig dager som möjligt. Man använder sig inte bara av fel aktiga uppgifter utan väljer också ut fakta på ett sätt som passar syftet. Jag besökte, tror jag, samma nya ekonomiska zon som herr Korpås besökte, en vecka tidigare än herr Korpås, nämligen Le Minh Xuan, ca 25 km norr om Ho Chi Minh-staden. Jag talade utförligt inte bara med dem som bodde där utan också med andra i Vietnam om den mycket svåra livsmedelssituationen och om det beslut som de fattat att i sin femårsplan prioritera livsmedelsproduktionen före allting annat för att bli självförsörjande. I det arbetet satsar man först och främst på risodling men också i kooperativa och statliga jordbruk på en specialiserad intensiv livsmedelsproduktion — av ris där marken är lämpad för risodling och av andra varor där marken inte lämpar sig för risodling. Man framställer där bl.a. sådana produkter som man kan använda för att komma till rätta med sin mycket besvärliga handelsbalanssituation. I den nya ekonomiska zon som jag besökte var marken i varje fall inte nu, innan man fått ett bevattningssystem, lämpad för risodling men däremot för ananasodling. Vad herr Korpås också lät bli att tala om var att varje familj i den här nya ekonomiska zonen hade 1 000 kvadratmeter för sig själv för att odla grönsaker, hålla sig med husdjur osv. — också detta för att öka självförsörjningsgraden när det gäller livsmedel. Faktum var att mindre än ett år efter det att de hade flyttat ut från Ho Chi Minh-stadens slum var deras situation mycket bättre både enskilt vad det gällde tillgång till livsmedel och i det avseendet att de bidrog till livsmedelsförsörjningen på ett sätt som de inte gjorde medan de bodde i Ho Chi Minh-stadens slum. Jag vidhåller att det var ett tarvligt sätt att beskriva de ansträngningar man nu gör i Vietnam för att komma till rätta med de mycket besvärliga återuppbyggnadsproblemen.
Herr talman! Herr Korpås sade att centerpartiet står helt fast i sin kritiska syn på storindustrin — särskilt de multinationella företagens operationer i u-länderna, där de inkräktar på suveränitet och annat. Det är tråkigt att den fastheten inte har räckt till för att hindra de reträtter som den borgerliga regeringen, där centerpartiet ingår, påbörjat när det gäller att ställa krav och villkor på multinationella bolag — dels i försvarspropositionen och den säkerhetspolitiska analysen där, dels i det svar den borgerliga regeringen har gett in till FN i januari i år. Vi får väl se, herr Korpås, hur det går med det uppföljningsarbete som nu pågår i OECD. Vi får se om den borgerliga regeringen står fast vid de linjer Sverige tidigare haft där, så att man inte svävar på målet när OECD konkret skall börja utpeka företag som har anklagats för att gå emot OECD:s uppförandekod.

Herr talman! Det var bra att herr Korpås omedelbart när han märkte att argumentationen inte höll slog till reträtt. Jag hoppas att jag inte någon mer gång skall behöva höra honom tala på det föraktfulla sätt som han gjorde i sitt inlägg, där han försökte insinuera att man i Vietnam inte arbetar med att komma till rätta med livsmedelssituationen utan framställer lyxprodukter för export. Det finns faktiskt ingenting som man tar itu med med större allvar än livsmedelssituationen. Den verksamhet som de nya ekonomiska zonerna är ett uttryck för är absolut nödvändig för att man skall kunna återuppbygga det svårt krigsskadade Vietnam och bli oberoende vad gäller livsmedelsförsörjningen för att sedan också i övrigt kunna utvecklas på självständig basis. Jag välkomnar som sagt att herr Korpås nu har slagit till full reträtt.
Herr talman! Vi behöver inte alls vänta och se — regeringens redan lagda proposition är ett tydligt dokument. Man har tagit bort just de avsnitt som vi tidigare har debatterat och som gav uttryck åt den gamla regeringens ståndpunkt, att vi skulle kritisera multinationella bolags politiska inblandning i de länder där de arbetar. När det gäller OECD förhåller det sig annorlunda. Här påbörjas nu ett praktiskt uppföljningsarbete. OECD:s kod är ju antagen. Jag får väl uppmana herr Korpås att försöka påverka regeringen så att den verkligen accepterar tanken hos den gamla regeringen att de företag som anmäls för brott mot OECD:s kod skall tas upp till offentlig debatt i OECD och verkligen nagelfaras.

Herr talman! Jag skall använda min tid i debatten till att tala om Sydafrika och Mellersta Östern, eftersom de frågorna har intresserat oss inom Broderskapsrörelsen och har varit föremål för debatt här i dag — och naturligtvis under lång tid inom arbetarrörelsen. Redan i början på 1960-talet höjde svenska politiker en varnande röst mot utvecklingen i södra Afrika. Men det som fick oss att vakna upp var att i mars 1969 sköts obeväpnade demonstranter i Sharpeville ihjäl och många sårades. Sydafrikas polisminister kommenterade detta med att säga: De måste lära sig sin läxa. Den 16 juni i fjol sköt polisen — och förmodligen också militären — i Sydafrika på nytt lika besinningslöst som 1969. Den här gången dog 400 människor. De flesta var barn, oskyldiga barn, på flykt. De blev skjutna bakifrån. Flera tusen blev sårade. Varför jäser det i Sydafrika? Jo, en femtedel av befolkningen har all politisk, ekonomisk och militär makt. Den delen består av vita. De härskar över fyra femtedelar som, det har premiärminister Vorster försäkrat, under inga förhållanden får sitta med i parlamentet och vara med och bestämma. Sedan spelar det ingen roll hur väl utbildade de är, hur stora folkgrupper de företräder. Den svarte skall tjäna, den svarte skall lyda, den svarte skall vackert foga sig i vad den vite bestämmer. Ja, i själva verket är det så att en svart i arbetslivet aldrig kan bli överordnad en vit, vilken utbildning och vilka examina han än har. En svart läkare t.ex. kan aldrig bli överordnad en vit sjuksköterska. På arbetsgolvet kan aldrig en svart bestämma. Detta är rasism i sin värsta form. På grund av hudfärg stämplas en viss grupp människor. Mot detta reagerar vi. På Broderskapsrörelsens kongress i Piteå 1974 tog också LO:s ordförande Gunnar Nilsson upp frågan och redogjorde för LO:s inställning. I Skövde i somras höll Olof Palme sitt stora tal om Sydafrika, som sedan har följts upp i många olika sammanhang — hos de nordiska regeringarna, i socialistinternationalen, i FN:s säkerhetsråd för några dagar sedan och här i dag. Det bör kanske än en gång i denna debatt påpekas att Olof Palme höll sitt tal i Skövde när vi fortfarande hade en socialdemokratisk regering. Det skulle alltså ha följts av en proposition, eftersom vi brukar hålla vad vi lovar. Nu blev det på grund av omständigheterna i stället en motion. Flertalet kyrkor i världen omfattar till stora delar denna uppfattning. Jag vill påminna om vad Kyrkornas världsråds centralkommitté beslöt vid ett möte 1972. Man knöt an till vad som sagts i Uppsala 1968, nämligen att investeringar i ”institutioner som bevarar rasism” äntligen måste få ett slut. Och när det gällde utländska investeringar i södra Afrika ansåg man att dessa bidrog till att stärka den vita minoritetsregimen. I Sverige satte Ekumeniska nämnden genast i gång med att undersöka storleken av de svenska investeringarna i Sydafrika och kartlägga handeln med detta land. Ingenting tyder på att Sverige sedan 1960 har minskat sina affärer med Sydafrika. Tvärtom — affärerna har ökat betydligt. Det borde vara en angelägenhet inte bara för kyrkorna utan också för regering och riksdag att följa upp svenska företags uppträdande i Sydafrika. Jag är själv medlem i Svenska ekumeniska nämndens internationella utskott, som för de svenska samfundens del handlägger detta ärende, men jag finner den här frågan vara av en sådan storleksordning att regering och riksdag redan nu bör se det som en svenska folkets angelägenhet att bevaka hur svenska företag uppträder i Sydafrika. Frågan borde följas t.ex. av en särskild tjänsteman på vår ambassad i Pretoria. Svenska ekumeniska nämnden beslöt 1974 att rikta bestämda rekommendationer till svenska företag i Sydafrika ”att väsentligt reducera löneskillnaden mellan vita och svarta arbetare” och ”att stärka det sociala ansvarstagandet för de svarta arbetarna”. En väsentlig fråga blir då i vilken utsträckning de svarta arbetarna i dag kan komma till tals på svenska företag i Sydafrika genom egna fackföreningar. Det sistnämnda är ett krav som särskilt LO och TCO fört fram, och jag finner det angeläget att svenska företag utomlands lär ut det bästa vi har i den svenska traditionen av hur arbetare och företagsledning förhandlar i fråga om löner och arbetsvillkor. Det finns trots allt möjligheter att gå vid sidan om lagstiftningen i Sydafrika och komma till sådana förhandlingar. Sydafrika i dag är en häxkittel. Det jäser bland de förtryckta. Jag finner det angeläget att regering och riksdag vidgar sitt stöd till grupper i Sydafrika som aktivt bekämpar apartheid och verkar för social och politisk rättvisa. Här hemma verkar tiden ha kommit då vi genom lagstiftning måste stoppa och successivt avveckla svenska industriengagemang i Sydafrika. Här kan jag bara ansluta mig till vad Olof Palme har sagt i detta avseende, i Skövde och på andra håll liksom här i dag. Svenska ekumeniska nämnden har följt frågan om svenska företags investeringar under de senaste tre åren och varit inställd på att efter 1976 begära lagstiftning mot investeringar i Sydafrika, om några väsentliga förbättringar inte skett under tiden. Det verkar, herr talman, inte vara fallet, varför jag utgår ifrån att en sådan begäran från Svenska ekumeniska nämnden kommer inom kort. Jag vill då gå vidare och ta upp frågan om Mellersta Östern. Situationen där inger liksom tidigare en stark oro på grund av de inblandade makternas låsta positioner och ständigt ökade rustningskostnader. Trots det kan man skönja förhoppningar om framsteg och fred, något som jag finner det särskilt angeläget att betona i den här debatten. Dagssituationen bland de av konflikten berörda arabregeringarna kännetecknas av försök till enighet och krav på handlingsvilja gentemot Israel. Kraven på att Genévekonferensen återinkallas vinner nu ökat gehör och stöd, eftersom det grundläggande problemet, nämligen det palestinska folkets nationella rättigheter, inte vidrörts vid den tidigare s.k. steg-för-steg-diplomatin. Palestinierna under PLO:s ledning har visserligen utsatts för svåra påfrestningar under kriget i Libanon — det känner vi till — men organisationen står i dag liksom tidigare som obestridlig talesman för det palestinska folket — det finns ingen annan. Detta visas inte minst av resultaten från kommunalvalen på den av Israel ockuperade västra Jordanstranden, då en övertygande majoritet av fullmäktigeplatserna föll på kandidater som uttalade sitt stöd till PLO. Även Israel är berett att förhandla med arabstaternas regeringar och acceptera att Genévekonferensen återinkallas, men man vägrar att se PLO som det palestinska folkets representant innan organisationen erkänt staten Israels existens. Denna argumentation används också i vårt land. Men då får man komma ihåg att det är palestinierna som är den förfördelade parten i konflikten. Det är de som fått lämna sina hem och som lever i misär som flyktingar utanför sitt hemland. Man bör också, herr talman, komma ihåg att det dröjde nästan 20 år innan officiella israeliska talesmän talade om det palestinska folket, dvs. innan israelerna över huvud taget erkände deras existens. Broderskapsrörelsen har sett som en av sina väsentliga uppgifter att skapa ökad kännedom om och förståelse för Palestinakonflikten. Därvid har vi hållit fast vid de ståndpunkter som den tidigare socialdemokratiska regeringen hade, nämligen erkännandet av staten Israels existens med de gränser som rådde före 1967 års krig liksom kravet på att det palestinska folkets nationella rättigheter tillgodoses. Lösningen kan i dag tyckas fjärran. Men som jag tidigare påpekade finns det ändå fakta som inger förhoppningar. PLO:s utrikestalesman, Faruk Kaddumi, har i en intervju i Christian Science Monitor klart uttalat att en palestinsk stat på västra Jordanstranden och på Gazaremsan skulle innebära att PLO förde den väpnade kampen åt sidan. Informella samtal mellan representanter för de palestinier som står PLO-ledaren Yasser Arafat nära och israeliska talesmän för Rådet för fred i Palestina visar att ett defacto-erkännande av de båda folkgrupperna redan existerar. Utländska bedömare som Bruno Kreisky och Kurt Waldheim har också sagt att det just nu finns en unik möjlighet till fredlig lösning av konflikten.

Herr talman! Under dagens debatt har redan åtskilliga av de problem som tas upp i regeringsdeklarationen berörts och kommenterats. Jag skall därför begränsa mig till ett par frågor. Olof Palme har tidigare i dag i lyriska ordalag talat om värdet av Helsingforsavtalet, det s.k. ESK. Han konstaterade därvid att många människor, särskilt i Västeuropa, har varit skeptiska till värdet av detta avtal men ansåg att deras tvivel kommit på skam. Vi får hoppas att det är så, men det är säkerligen ännu för tidigt att med bestämdhet uttala sig därom. Vad vi vet är att ryssarna och i deras släptåg andra östeuropeiska stater har visat en utomordentligt stark irritation, när man refererat till ESK:s bestämmelser i humanitära frågor eller beträffande det som rör de mänskliga rättigheterna. I förhållande till utlandet har man gått på två linjer. Antingen säger man att avtalet måste ses i sin helhet — de tre korgarna — och att den humanitära delen därför inte får åberopas isolerad. Eller också har man sagt att det är en otillåten inblandning i vederbörande lands inre angelägenheter att kritisera bristande respekt för ESK:s regler. Det första argumentet påminner något om det standardsvar som man brukar få vid kritik av starkt vinklade program i Sveriges Radio och TV: Det är det samlade utbudet som skall bedömas, och detta omöjliggör då vanligen en analys av och eventuell kritik mot handlandet i det enskilda fallet. Argumentet är helt ohållbart; det är självklart att det i varje konkret fråga är den tillämpliga delen av ESK som skall vara rättesnöre. Frasen inblandning i inre angelägenheter har en verklig betydelse i det internationella sammanhanget, även om dess innehåll minskats genom det allt starkare ömsesidiga beroendet nationerna emellan. I dessa frågor finns det emellertid i ESK definitioner, som klargör vad inbland | ning i dessa sammanhang skall avse. Det rör tvång och olika slag av direkt ingripande, vilket det aldrig har varit fråga om i samband med | kritik enligt ESK. Jag vill också uttala min anslutning till vad utrikesministern såväl i deklarationen som i andra sammanhang har framhållit, nämligen att det är meningslöst med någon typ av räfst och rättarting. Det gäller | i allt utrikespolitiskt handlande att i första hand undersöka vilka åtgärder som kan ge önskat resultat. Allt annat blir tom demonstration, där man dessutom kan misstänka att vederbörande mer är ute för att vinna inrikespolitiska poäng för sitt parti eller för sig själv än för att gagna ett högt syfte. 119 Ett noggrant följande av hur ESK respekteras i olika länder och ständig kritik mot bristande respekt för mänskliga rättigheter och humanitära krav är fullt berättigat. Redan det faktum att ett stort antal länder skrivit under ESK och därigenom i förhållande både till sina egna medborgare och till övriga länder som undertecknat ESK accepterat ett visst uppträdande är bevis härför. Det är då helt klart att olika länder har rätt eller kanske t.o.m. skyldighet att påtala när myndigheterna i ett visst land bryter mot det träffade avtalet. Att sådan kritik också haft effekt ger händelseutvecklingen belägg för. Familjer har kunnat återförenas och människor har återfått sin frihet. Samma rätt hos ländernas egna medborgare att kräva avtal som slutes för deras egen skull måste finnas. Det är med beklagande vi måste konstatera att så inte skett i flera länder. Den Deklaration 77 som många tjeckiska medborgare undertecknat har medfört att flera av undertecknarna fängslats. Åtminstone en av dem har under de hårda fängelseförhören avlidit, enligt den officiella versionen på grund av hjärtslag. Även i Sovjet har kommittéer med liknade syfte bildats. De djärva riskerar olika tvångsåtgärder. Den mildaste är ständiga trakasserier, en annan förvisning, en tredje deportation till utlandet och en fjärde inlåsning på mentalsjukhus. Det är litet förvånande att herr Palme, som så kraftigt kritiserade Sydafrika för sistnämnda metod, inte hade ett ord att säga om den store läromästaren på området, Sovjetunionen. Vi kan spekulera i, varför rimliga mänskliga rättigheter till information och tankeutbyte bemöts med så hårda medel i de kommunistiska länderna. Fruktar man att det inte är möjligt att bibehålla ett socialistiskt system tillsammans med grundläggande mänskliga rättigheter? Och tror man sålunda att mänsklig frihet oundgängligen leder till någon typ av västerländsk demokrati? Detta skulle i så fall vara ett uppmuntrande betyg. I utrikesdeklarationen sägs att det tycks vara en allmän uppfattning att utsikterna till förhandlingsframsteg i Mellersta Östern nu är gynnsammare än på länge. Jag tror detta är riktigt. Härvid borde tre principer gälla enligt deklarationen: 1. Israel har rätt till existens. 2. Erövring av territorium med våld är otillåten. 3. Palestinaaraberna har rätt att bilda en egen stat som lever i fred vid sidan av Israel. Det första villkoret innebär sålunda ett avståndstagande från PLO:s stadgar, som kräver staten Israels förintande och skapandet av en stat där en del judar skulle få bo kvar och leva tillsammans med Palestinaaraberna, som beräknas få en klar majoritet. Deklarationens uttalande är för de flesta svenskar naturligt och självklart, icke minst när man bevittnat de ohyggliga strider som rasat i Libanon och där de olika parterna dock var av samma etniska ursprung. Villkoret om våld är naturligtvis också betydelsefullt, även om man kan konstatera att det är första gången i historien ett sådant krav uppställts. Vem sade något om denna princip, när Sovjetunionen lade sig till med det tyska Ostpreussen och hela östra delen av Polen och norra delen av Rumänien? Vad det tredje villkoret beträffar vill jag bara göra den anmärkningen att fram till sexdagarskriget 1967 satt araberna på hela det område där man nu diskuterar upprättandet av en palestinsk stat. Ingenting hindrade dem således från att realisera dessa strävanden, men då hörde man ingenting härom. En av socialdemokraternas numera främsta utrikespolitiska experter, Carl Lidbom, har i några artiklar analyserat fredsmöjligheterna och därvid kommit till resultatet att sådana finns men att för Israels del tiden brådskar. Bl. a. anför han som argument att israelerna själva börjar känna orostillståndet pressande. Utan angivande av tidsperiod anför han att 300 000 israeler lämnat landet och att färre sovjetiska judar nu emigrerar till Israel. Något större bevisvärde har väl dessa fakta inte. Emigrationen på 300 000 människor omfattar nästan en trettioårsperiod, dvs. tiden från den israeliska statens bildande år 1948. För jämförelsens skull kan nämnas att Sverige under samma tid haft omkring 600 000 emigranter, givetvis på en större befolkning. Men man måste komma ihåg att den helt övervägande majoriteten av emigranterna från Israel några år innan kommit dit som immigranter men kanske inte funnit sig så väl till rätta. Dessutom ingår naturligtvis i dessa siffror alla som under en längre tid arbetar eller studerar utomlands. Tar man i stället dem som fötts i Israel är emigrationen försvinnande liten. Vad emigranterna från Sovjet beträffar är vi ju här tillbaka till Sovjetunionens bristande efterlevnad av Helsingforsavtalet. Antalet emigranter beror helt på de Sovjetiska myndigheternas goda humör — eller rättare sagt växlande politiska bedömningar. Sedan hör det kanske också till saken att Sovjet, förmodligen av prestigeskäl, numera endast ger utresevisa för resa till Israel, oavsett om vederbörande är jude eller inte. Och det är klart att många icke judar då från början har haft helt andra resplaner än att emigrera till Israel. Från tid till annan har experter påstått att Israel försuttit sina chanser till fred, eller att de snart är försuttna. Några har hävdat att Israel skulle ha kunnat få fred omedelbart efter sexdagarskriget 1967, om man då i enlighet med Ben Gurions förslag hade återlämnat all erövrad mark till araberna. Enligt min uppfattning finns det inte skymten av trovärdighet i ett sådant påstående, med den mentalitet som då rådde i arabvärlden. Man behöver bara nämna besluten från den arabiska konferensen i Khartum i augusti 1967. I dag är läget onekligen gynnsammare. Vad stormakterna beträffar har Sovjetunionens roll på ett märkligt sätt tonats ner. Det har väl varit ett känt faktum att Sovjet var lika litet intresserat av fred som av ett riktigt krig i Mellersta Östern. Ett krig med arabiska förluster minskade trovärdigheten av sovjetiskt stöd för araberna, och en verklig fred skulle göra araberna mindre beroende av Sovjet. Ett bestående spänningstillstånd däremot kunde ge Sovjet möjligheter att etablera sig i Mellersta Östern och dessutom ge landet en bas för nya utrikespolitiska strävanden. Det är ett märkligt faktum att den sovjetiska maktställningen i arabvärlden efter hand har kraftigt beskurits och att man kan konstatera hur Förenta staterna har lyckats uppnå ett betydande förtroende inom området. Vad araberna beträffar kan man naturligt hävda att de med sina stora befolkningssiffror och numera väldiga ekonomiska resurser har möjlighet att vänta och hoppas på att Israel under tiden skall duka under för de enorma påfrestningarna av ekonomiskt och annat slag. Men samtidigt förefaller det uppenbart att i arabländerna den uppfattningen mer och mer breder ut sig, att ländernas ekonomiska utveckling måste påskyndas och att detta förhindras eller åtminstone försvåras av en fortsatt konflikt. Sveriges uppgift är nog ganska liten i detta sammanhang. Jag har alltid varit kritisk mot det stöd som den förra regeringen i olika sammanhang gav PLO. Dess uppfattning var att det kunde befrämja en fredlig utveckling om man inför internationella fora lät PLO komma till tals. Men i den mån man i dag kan se sprickor inom PLO och tendenser hos vissa grupper att avstå från kravet på Israels förintande, beror detta enligt min uppfattning ingalunda på att PLO har fått komma till tals utan på den politiska och militärpolitiska utvecklingen, främst inom arabvärlden. Att från Sveriges och andra länders sida i dag uttala något stöd för PLO när man fortfarande — enligt den nyligen avslutade PLO-konferensen — vägrat ändra sina grundläggande målsättningar, påskyndar inte utan försenar snarare fredsförhandlingar. Jag har alltså svårt att instämma i vad herr Svensson i Kungälv nyss sade, att man inom PLO är beredd att nu sluta ett avtal om upprättande av en stat bara på västbanken. Herr Svensson citerade PLO:s ”utrikesminister”, och han hämtade citatet från en amerikansk tidning. Men han kunde också ha läst ett citat av samme man från det näst senaste numret av tidningen Newsweek, där det klart sägs att det inte är fråga om att erkänna Israel. Det kommer vi aldrig att göra, sade han. Och det finns många belägg för det. Man talar alltså här med litet olika tungor alltefter vad läget kräver. Men det är väl inte alldeles orimligt att Israel har svårt att förhandla med en organisation som inte bara vägrar att erkänna Israel — man skall nog skärpa uttalandet något mer än herr Svensson i Kungälv gjorde — utan som fortfarande på sitt program har att staten skall avskaffas, och dessutom i former som är ganska uppseendeväckande. Jag skall inte gå djupare in på den frågan i dag. Regeringsdeklarationen framhåller att ”enighet här hemma i fråga om utrikespolitiken är en väsentlig tillgång”. Så har den tidigare oppositionen också i väsentliga stycken agerat. Detsamma kan inte sägas om den nya socialdemokratiska oppositionens hittillsvarande uppträdande. Jag vill endast i förbigående nämna förre utrikesministern Sven Anderssons underliga brev till chefen för utrikesdepartementets politiska avdelning rörande inbjudan till herr Palme att tala i säkerhetsrådet. Det svar han fick var i sin saklighet mördande och visade att han varit ute i ogjort väder. Det är väl ganska uppenbart att bakom detta stod personer som, för att uttrycka sig diplomatiskt, känner en större lojalitet mot den föregående regeringen än mot den nuvarande. En betydligt allvarligare fråga är Sydafrikapolitiken. Under 44 års socialdemokratiskt maktinnehav har aldrig krav på förbud mot svenska nyinvesteringar, än mindre på avveckling av existerande svenska investeringar i Sydafrika, framlagts. När detta påpekats försvarar sig herr Palme med att han i valkampanjen — kanske i desperation inför ett fruktat valnederlag — förde fram sådana tankegångar. Men detta skedde endast vid något enstaka tillfälle, och man har därför svårt att tro att det rör sig om annat än politisk taktik. Alla politiska partier står eniga i sin kritik av förhållandena i Sydafrika, och man är beredd att medverka i beslut från FN som vinner allmän anslutning. Men vilken effekt skulle ett beslut av bara Sverige, eller av Sverige och några andra småstater, om nedskärning av investeringarna i Sydafrika få? De svenska företagen skulle självfallet göra förluster, fabrikerna i Sydafrika skulle för en billig penning övertas av staten eller av andra företag. Någon som helst effekt på regimens fortbestånd skulle inte uppnås, trots att herr Palme i dag som bevis citerat en anonym röst från Sydafrika. Jag skulle här vilja citera några stycken ur en skrift som kom ut för några år sedan: ”När den svenska regeringen prövar konkreta förslag om åtgärder mot Sydafrika måste den i varje särskilt fall överväga hur förslagen skulle inverka på apartheidproblemets lösning. Sveriges bedömningar måste vara våra egna, inte andras. Om vissa stater, organisationer eller enskilda vädjartill regeringen om att följa en bestämd handlingslinje, måste regeringen själv pröva om denna handlingslinje kan väntas leda till framgång. ——-- Det finns flera invändningar mot en politik, som går ut på att man skall bojkotta ett land enbart för att demonstrera sitt ogillande av vederbörande lands regim och allmänna politik. Det blir svårt att motivera varför man inte skall genomföra liknande bojkotter mot andra länder, vilkas politik i speciella situationer framkallar stark indignation. ——-- Om man åberopar moraliska skäl för statlig bojkott mot ett land, riskerar man lätt anklagelser för dubbelmoral, så länge man inte är beredd att också bojkotta andra stater, vars regimer uppträtt moraliskt förkastligt.” Detta var utdrag ur en skrift som skrevs av dåvarande socialdemokratiske riksdagsledamoten Kaj Björk på uppdrag av den socialdemokratiska partistyrelsen. Dessa sanningar håller än i dag. Jag tror att det var Ibsen som en gång i tiden påstod att en sanning varar i 20 år. Den här skriften kom ut år 1965, så för det socialdemokratiska partiet står sig inte en sanning i mer än 12 år.

Herr talman! Till herr Siegbahn vill jag säga att vad det gäller är ju att komma till förhandlingsbordet. Jag förstår inte varför man inte kan få uppslutning kring den saken, för det är väl ändå inte ett nytt krig i Mellersta Östern som man vill ha. Vid förhandlingsbordet bör man naturligtvis ha med dem som är mest beroende av vad som diskuteras, och det är ju inte arabstaterna och i och för sig inte heller Israel, utan det är palestinaaraberna. Jag finner det ytterst egendomligt att man inte vill ha med dem när man diskuterar och att man hänvisar till att de skall representeras i andras delegationer. Jag tvivlar på att man kan komma fram till en lösning utan att ha med sig dessa människor, och när jag talar om Palestinaaraberna menar jag att PLO ändå är den mest representativa organisationen för dem, det kan man inte komma ifrån.

Hur skall man klara det, när man samtidigt vill ha en rent sionistisk stat för endast judar och där judar skall bestämma? Det kommer att bli en omöjlig situation. Självfallet kan man se olika resultat av detta, men en sådan lösning kan inte framstå som annat än förskräckande. Jag hoppas därför att man i nuvarande läge, när man har de kanske största möjligheterna efter sexdagarskriget, kommer att sätta in alla krafter för att komma fram till en uppgörelse vid förhandlingsbordet.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har tagit upp en del viktiga frågor — och det ligger mycket i vad han säger — men vi kan väl inte nu ge oss in i en Israeleller Mellanösterndebatt. Jag har emellertid inte precis samma uppfattning om PLO:s representativitet i det fall som herr Svensson nämnde. Han sade att de kommunala valen på västbanken visade att man där stödde PLO. Jag tror inte att det låg till på det viset. Jag tolkar i stället valresultatet som en protest mot det nuvarande tillståndet. Det visade sig så småningom att flera av dem som blev ledare genom valet på västbanken inte alls speciellt var anhängare till PLO men däremot var kritiska mot situationen. Vidare får man inte glömma varifrån de flyktingar som man talat om ursprungligen kommer. De har ju kommit från det som nu är Israel. Att endast folk ur deras led skulle vara representativa för alla de andra palestinier som finns på västbanken i dag, i Gaza och i östra delen av Palestina tror jag inte. Vi skall inte förglömma att det brittiska mandatet hela tiden formellt omfattade även hela östra stranden av Jordan, det som sedermera blev emiratet Transjordanien och sedan Jordanien. Jag vill emellertid anknyta till mitt tidigare yttrande, där jag talade om oppositionens bristande intresse för att försöka föra en gemensam politik, och ta upp ytterligare en fråga. Det socialdemokratiska partiet har väckt en motion om att Sverige inte skall ansöka om medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken. Herr Lidbom har hävdat att den förra regeringen aldrig har fattat beslut till förmån för ett sådant medlemskap. Man hade endast diskuterat frågan vid ett lunchsammanträde, men på grund av pågående valkampanj var det så få närvarande att man inte fattade något beslut. Nu har herr Palme under de senaste månaderna ofta talat om den fara för demokratin som den nya regeringens handlande utgör. Det mest uppseendeväckande och upprörande var naturligtvis att regeringspartierna råkade vinna valet, vilket han menar har skapat vånda och oro för demokratin. Men samtliga tjänstemän som arbetar på handelsdepartementet vet, att regeringen fattade ett beslut långt innan valkampanjen började, och detta innebar att man klart accepterade ett medlemskap i IDB. Vad skall dessa tjänstemän tro om demokratiska arbetsformer när förre handelsministern helt förnekar vad alla vet är en sanning?

Herr talman! Diskussionen gäller nu vem som skall företräda Palestinaaraberna, dvs. palestinierna. Skall vi bestämma vilka som skall företräda dem eller skall Israel bestämma det? Det måste väl ändå vara de närmast berörda som får fatta det beslutet. Om man nu utesluter PLO: Vem finns i stället? Vem kan man kalla på? Det finns ju inget mandat. Man kan diskutera PLO:s program och huruvida det är representativitet på 100 26 som vi menar vid demokratiska val i vårt land och andra länder. Men det är den situation som varje befrielserörelse över hela världen befinner sig i. Vi kan alltså inte ställa sådana krav, utan vi får göra en bedömning. Sedan något om erkännandefrågan. PLO har inte erkänt Israel, och Israel har inte erkänt PLO. Skall man vänta till den dag då ett diplomatiskt erkännande finns på bordet innan man går till förhandlingar? Jag finner det helt omöjligt. Det är också att ställa för stora krav. Erkännandet kan ju ändå komma under hand. Man måste ta den utsträckta hand som finns, de möjligheter som finns, för att komma någon vart. Vi vet ju att det är risker med allting. Och det är naturligtvis också risker med förhandlingar.

Herr talman! Problemet är givetvis svårt. Men när herr Svensson i Kungälv talar om att man måste ta den utsträckta handen så har jag litet svårt att följa med den liknelsen. Det skulle i så fall gälla en utsträckt hand med knogjärn minst. Det är ju ett faktum att PLO icke erkänner Israel — och inte nog med det: de säger att Israel skall förintas. Och i 6 i sina stadgar säger de att alla judar som kom till Israel efter 1917 skall skickas tillbaka till de länder de kommit ifrån. Därför menar jag att det är oerhört svårt för oss att bestämma om och när Israel skall förhandla med PLO. Jag utesluter inte alls möjligheten att den situationen kan inträffa, men jag tror att den enda möjligheten är att låta Israel bestämma när det är meningsfullt att förhandla med en viss part. Att sedan Israel inte erkänner PLO tycker jag inte är något argument värt att nämna i det här sammanhanget. Den andra sidan är den centrala. Jag inser visst att problemet är mycket svårt. Men så länge den nuvarande situationen råder är det orimligt, tror jag, att vi här uppe skall kräva att Israel förhandlar. Jag tror att Israel av just de skäl herr Svensson anförde har ett sådant oerhört intresse av fred att man, om det finns någon chans till fred eller — för att uttrycka sig litet mer försiktigt och mindre krävande — en fredlig situation, säkert kommer att ta den också. Men man bedömer inte läget så i Israel i dag, och den inställningen tror jag är viktig.

Herr talman! Den nya regeringen tycks basera sin utrikespolitik och sin försvarspolitik på två vitt skilda säkerhetspolitiska bedömningar. Samtidigt som regeringen genom sin moderate försvarsminister satsar nya friska miljarder på militära förberedelser, gör dess centerpartistiska utrikesminister här i riksdagen klart att den säkerhetspolitiska situationen i dag är bättre än någonsin tidigare under 1970-talet. Centerns säkerhetspolitiska bedömning har uppenbarligen inte något som helst inflytande på moderaternas försvarspolitik. Den interna samordningen i regeringen Fälldin tycks fungera dåligt, och regeringen har i denna fråga tydligen förfallit i ett tämligen renodlat ministerstyre. Det är naturligtvis speciellt betänkligt i utrikespolitiska sammanhang. Regeringen har i de två tal som i vår hållits inför nedrustningskonferensen i Genéve — den 17 februari och 22 mars — varit mycket optimistisk. I inledningen till bägge talen sägs att ”nedrustning tycks vara en idé vars tid har kommit och som vi vet kan inga arméer motstå en sådan idé”. — Inga arméer utom herr Krönmarks, borde man kanske ha tillagt. På ena sidan av Gustav Adolfs torg lägger man sig på en militär uppgiftsnivå som är väsentligt högre än den som hittills ansetts tillräcklig. På den andra sidan av torget skriver man entusiastiska tal om att tiden nu äntligen tycks vara mogen för nedrustning. Statsminister Fälldin säger i sitt företal till försvarspropositionen att Sveriges engagemang i det internationella fredsarbetet inte står i motsatsförhållande till strävandena att stödja den svenska alliansfria politiken genom ett allsidigt sammansatt totalförsvar. I det instämmer väl alla. Men borde det ändå inte vara samma säkerhetspolitiska bedömning både bakom våra insatser i nedrustningsförhandlingarna och bakom vårt lands militära förberedelser? Så är det inte i dag, och det kommer naturligtvis i längden att skada Sveriges internationella trovärdighet och förmåga att göra insatser i nedrustningsarbetet. Nu redovisas visserligen inte några säkerhetspolitiska skäl till att regeringen föreslår en betydande höjning av kostnaderna för det militära försvaret. Men det måste rimligen finnas sådana skäl — även om de inte öppet redovisas. För det kan väl ändå inte vara så, att den enkla, primitiva förklaringen är att moderaterna, som år efter år krävt högre militärutgifter, nu äntligen fått tillfälle att genomdriva sina krav — helt oberoende av den säkerhetspolitiska situationen i Europa? Så lättvindigt handskas väl ändå inte regeringen Fälldin med skattebetalarnas miljarder? Bakom beslutet att trots hårt ansträngda statsfinanser höja militärutgifterna måste rimligen ligga bedömningen att vår säkerhet nu är mer hotad än tidigare. Ser vi då på den internationella rustningssituationen, så är det ett faktum att Warszawapaktens andel av världens samlade militärutgifter uppgår till mindre än 30 26. Däremot är NATO:s andel av världens samlade militäruppgifter över 50 26. Det handlar alltså om en kraftig västlig övervikt. Ser man så på hur rustningskostnaderna i fasta priser utvecklats under 1970-talet, finner man att Warszawapaktstaternas militärutgifter i stort sett varit konstanta. Däremot har de reala försvarsutgifterna i de västeuropeiska NATO-länderna ökat sedan 1970. Är det verkligen så att den borgerliga regeringen känner sig hotad av upprustningen i de västeuropeiska NATO länderna? I några inlägg här i dag har man nämnt de nu pågående diskusionerna i Moskva mellan USA och Sovjet. Mest uppmärksamhet har ägnats de bilaterala förhandlingarna om tak för de stategiska vapnen, SALT. Men ryssar och amerikaner har på sistone också visat sig intresserade av realförhandlingar om stopp för underjordiska kärnvapenprov och om ett förbud mot kemiska vapen. De två frågorna är förhandlingstekniskt väl förberedda i Genéve, och det enda som egentligen krävs är politiska beslut i Moskva och Washington. Som nämns i regeringsdeklarationen finns det en del hoppfulla tecken som tyder på att avgörande initiativ kan komma att tas i dessa frågor under det närmaste året. Av stor betydelse för viljan att få ett provstopp är båda supermakternas genuina önskan att hindra en fortsatt spridning av kärnvapen till fler stater. Det mest effektiva sättet att bromsa en sådan spridning är ett provstoppsavtal — även om det till en början blir partiellt. Efter mer än 19000 kärnvapenprov är dessutom de kunskaper stormakterna kan utvinna av ytterligare prov ganska marginella. Ett till en början tidsbegränsat totalt provstopp skulle därför vara ganska billigt för USA och Sovjet. Ett förbud mot kemiska vapen är visserligen tämligen omöjligt att kontrollera hundraprocentigt, men ryssarna har under det senaste halvåret gjort klart att de kan tänkas gå med på en viss ”inspektion på platsen”. Det är en eftergift som varit en otänkbar kränkning av sovjetisk suveränitet under alla tidigare nedrustningsdiskussioner. Möjligheterna för ett genombrott under det närmaste året vid nedrustningskonferensen i Genéve är därför bättre än kanske någonsin tidigare sedan konferensens start 1962. Ett provstopp och kanske ett avtal om kemiska vapen — även om de blir partiella — skulle väsentligt förbättra den långsiktiga säkerhetspolitiska situationen också för vårt land. Sådana avtal skulle dessutom göra att FN:s extra generalförsamling våren 1978 kanske kan bli den nya start för arbetet mot en fredligare värld som många hoppas på. Det finns alltså faktiskt anledning att instämma i den positiva bedömning av nedrustningsläget som regeringen gett uttryck för dels i Genéve, dels i dagens utrikespolitiska deklaration. Vi skall naturligtvis inte fira några framgångar i förväg, men det är i dagsläget helt omotiverat att vara så pessimistisk att man rusar i väg och höjer militärutgifterna. Statsminister Fälldin borde genomdriva att en enda säkerhetspolitisk bedömning får vägleda hela regeringens agerande. Det är ju det enda sättet att få någon konsekvens i regeringens politik! Om UD:s öppet redovisade bedömningar av den säkerhetspolitiska situationen blir hela regeringens, torde det bli svårt att fullfölja den föreslagna höjningen av militärutgifterna, och det blir helt omöjligt att kasta oss in i nya och mycket dyrbara flygplansprojekt.

Herr talman! Situationen i Mellersta Östern är aktuell inför eventuella fredsdiskussioner i Genéve senare i år. Bl. a. har Israels premiärminister besökt USA, och arabstaternas ledare har sammanträtt i Kairo. Båda sidor förbereder sig inför eventuella kontakter. Några ledamöter från denna kammare har haft tillfälle att nyligen göra en veckolång studieresa i Israel. Resan företogs på officiell inbjudan av staten Israel, och jag är väl medveten om den ensidighet i informationen som en så upplagd resa innebär. — Det finns dock vissa iakttagelser från studiebesöket vilkas objektiva karaktär knappast kan ifrågasättas. Den första iakttagelsen kan då sägas vara att ett demokratiskt statsskick av samma typ som det svenska fungerar i Israel. Parlamentet har 120 platser på en befolkning av 3,5 miljoner, och fullständig frihet råder att bilda partier, vilka f. n. är ungefär dubbelt så många som i vår riksdag. Partierna har grupperat sig i block, bl.a. i avsikt att bättre kunna åstadkomma politiska resultat. Allmän rösträtt råder även för de ca 500 000 araber som är israeliska medborgare. Dessa araber röstar i allmänhet på de med de judiska medborgarna gemensamma partierna. I parlamentet sitter ett tiotal arabiska ledamöter. Israels demokrati bestod det verkliga provet i slutet av 1973, då staten under krigstillstånd lyckades genomföra grundlagsenliga val till parlamentet. Israel är den enda demokratiska staten i Mellersta Östern i västerländsk mening. Den andra iakttagelsen är den öppenhet som trots krigstillstånd präglar livet i Israel. Parlamentets sammanträden är öppna för medborgarna — givetvis efter erforderliga säkerhetskontroller. Alla medborgare, liksom turister, kan resa fritt inom landet. Även medborgarna i de ockuperade områdena, såsom västbanken eller Gazaremsan, kan färdas ut och in i Israel utan kontroller. Intressant är att 1976 besökte ca 150 000 araber från Jordanien och arabländerna öster därom Israel för att hälsa på släktingar eller enbart för att semestra. Passagen över ”ockupationsgränsen” vid Jordanfloden mellan Israel och Jordanien har uppenbarligen inte samma karaktär som järnridån i Europa. Att det sedan finns avspärrade områden i anslutning till gränserna måste givetvis accepteras mot bakgrunden av de krigsoch terrorrisker som finns. Intressant är också att arbetslösheten, som före 1967 var mycket hög i Gaza, nu till 99 96 är eliminerad. En stor del av den vuxna manliga befolkningen i Gazas flyktingläger arbetar i Israel. De åker dagligen med linjebussar eller egna bilar till och från Tel Aviv och andra orter i Israel. De kan — om de så önskar — efter föranmälan åka i t.ex. egna bilar tvärsöver Israel och västbanken för att besöka släktingar i Jordanien och obehindrat återvända. Ingen har hittil!s dragit sig för att återvända, enligt vad som meddelades oss. Den tredje iakttagelsen är den uppenbara vilja till kompromissfred som präglar den officiella israeliska politiken. Verklig fred är hett efterlängtad av israelerna. I ett sådant fredsavtal måste ingå betryggande garantier för ett långvarigt fredstillstånd. I samma avtal måste också finnas en definitiv lösning av Palestinaflyktingarnas problem. Officiella personer från olika politiska grupper, ävensom högre ämbetsmän inom israeliska utrikesdepartementet, gav oss klara besked om att Israel för att nå en sådan kompromissfred är berett till stora territoriella eftergifter. Ingen har rätt eller fel i Mellanösternkonflikten, menade man. Vad det rör sig om är att befintliga stater där har rätt till betryggande existens enligt hävd och internationella överenskommelser. Det gäller att finna den kompromiss som alla stater anser rimlig och kan acceptera - en kompromisslösning i vilken en tryggad fred, lösning av flyktingproblemet och territoriella uppgörelser utgör de tre huvuddelarna. Att lösa det palestinska flyktingproblemet är inte omöjligt via ett samarbete mellan Israel och de berörda arabstaterna. De palestinska flyktingarna är inte flera än de 700 000 judiska flyktingar från arabstaterna som integrerats i det lilla Israel åren närmast efter 1947, utöver alla dem som invandrade från Europa, Amerika, Sovjetunionen osv. Finns det då inga missförhållanden inom Israel? Jo, naturligtvis finns sådana! Man har personer dömda till fängelse på grund av våldsbrott — även för sådana med politisk bakgrund. Det kan förekomma misshandel i fängelser. Det kan förekomma olämpliga metoder vid förhör. Det kan förekomma olämpligt uppträdande från israelers sida, t.ex. på västbanken, osv. I ett samhälle med 3,5 miljoner invånare och, så att säga, ett 30-årigt belägringstillstånd blir nerverna spända, några människor förgriper sig mot andra, någon person inom ordningsmakten tillgriper olämpliga åtgärder osv. I den öppenhet som israelerna visar ingår ett erkännande av att missförhållanden kan förekomma men också att sådana beivras liksom i ett västerländskt rättssamhälle. Det finns i Israel en klar vilja att bygga upp ett demokratiskt och öppet samhälle som vill leva i fred och ekonomiskt samarbete med sina grannländer. Och det finns en från Israel klart uttalad vilja till kompromisser för att säkra en varaktig fred i Mellersta Östern. De berörda arabländernas ledare är också medvetna om behovet av en rimlig kompromissfred i samexistensens tecken. Allt bör göras — även från Sveriges sida — för att stimulera dem till att i positiv anda möta Israel för konkreta fredsdiskussioner direkt mellan de berörda länderna. Sedan, herr talman, skulle jag vilja beröra något som sades i ett anförande strax före middagspausen beträffande PLO och möjligheterna till förhandlingar mellan Israel och PLO. Före rådssammanträdet med PLO i Kairo i mitten på denna månad fanns det nog ett litet hopp om att PLO skulle inse det omöjliga i det i stadgarna inskrivna kravet på Israels utplånande från Mellersta Östern och verkligen bemöda sig om att besluta något som visade en vilja till reella fredsförhandlingar i Geneve senare i år. Jag skall här bara läsa upp en intervju med den man som brukar kallas för PLO:s utrikesminister, Farouk al Kaddomi. Denna intervju i Newsweek den 14 mars 1977 berördes något av herr Siegbahn före middagspausen. Intervjun skedde i Kairo, och en fråga ställdes som fritt översatt till svenska löd: Kommer PLO:s rådssammanträde att godtaga president Sadats begäran att PLO:s stadgar — särskilt det avsnitt som förnekar Israels rätt att existera — upphävs? På detta svarade Kaddomi: ”Det finns inga utsikter till ett sådant beslut. Det är omöjligt! Och vi räknar inte med några diskussioner eller yrkanden på den punkten.” Så långt intervjun. Som vi nu vet blev resultatet av rådssammanträdet i Kairo att PLO inte alls upphävde sin stadgas krav på att staten Israel skulle upphöra. PLO erkänner alltså inte Israels existensberättigande i Mellersta Östern. Och det minsta ett land kan begära innan det förhandlar med en motpart måste väl vara att motparten erkänner landets existens. Det är detta krav som representanterna för Israel ställer innan de sätter sig vid förhandlingsbordet med PLO:s representanter.

Herr talman! Kampen för fred har varit den organiserade arbetarrörelsens viktigaste uppgift under hela dess historia. Jag vill bara erinra om att Karl Marx i sitt öppningstal vid Första internationalens grundande den 28 september 1864 ägnade den avslutande delen av sitt tal just åt arbetarklassens kamp för ”en utrikespolitik som bildar en del av den allmänna kampen för den arbetande klassens frigörelse”. Och han påstod i sitt tal att det ”inte var den härskande klassens klokhet utan Englands arbetarklass heroiska motstånd mot deras kriminella galenskap som räddade Västeuropa från att störta sig huvudstupa i ett skändligt korståg för att permanenta och utvidga slaveriet på andra sidan Atlanten”. Kommunistiska partiet i det här landet har under sin 60-åriga historia arbetat konsekvent för freden och haft den som sin viktigaste uppgift. Arbetarpartiet kommunisterna fortsätter denna kamp. Vid vår rikskonferens den gångna helgen ägnades en stor del av debatten åt just det fortsatta arbetet för fred och avspänning. Det har många gånger i denna kammare, inte minst från företrädare för den tidigare regeringen och det tidigare regeringspartiet, betonats vilken viktig historisk händelse Helsingforskonferensen för säkerhet och samarbete i Europa utgjorde. Slutdokumentet från denna konferens räknas, och kommer att räknas, som ett av historiens viktigaste folkrättsliga dokument. Vid uppföljningsmötet i Belgrad den 15 juni i år gäller det naturligtvis att i främsta hand vidareutveckla den atmosfär av avspänning och vänskapligt samarbete som Helsingforskonferensen var ett uttryck och en milstolpe för. Men givetvis måste man också sträva efter att undanröja den politik som utgör en flagrant kränkning av Helsingforskonferensens överenskommelse. De två mest flagranta kränkningarna står två av signatärmakterna för, nämligen Turkiet och Storbritannien. 40 926 av Cyperns territorium är fortfarande ockuperat av den ultrareaktionära turkiska regeringens ockupationstrupper. Trots kategoriska resolutioner av FN:s generalförsamling och av säkerhetsrådet har Turkiet vägrat att dra tillbaka sina trupper och återställa Cyperns självständighet, nationella enhet och fred. Jag och mitt parti förutsätter att den svenska regeringen tar initiativ för att bidra till att den turkiska ockupationen upphör, en ockupation som vore omöjlig utan i främsta rummet USA:s och Storbritanniens tysta samförstånd. I Nordirland har de brittiska trupperna tillämpat tortyr i stor skala mot misstänkta IRA-män och medlemmar av medborgarrättsrörelsen. Republiken Irlands regering har som bekant fört upp denna fråga på dagordningen för kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Det är också väl känt att de brittiska trupperna på Nordirland använder gummioch plastkulor mot civilbefolkningen. En avlämnad rapport visade att under perioden 1970-1972 sändes 90 personer till sjukhus för skador av gummikulor. Tre av dem hade fått svåra skallskador, 32 hade fått ansiktsben söndertrasade, åtta hade blivit blinda och en hade dött. Det tyska yrkesförbudet tillhör också de kränkningar som borde ägnas större uppmärksamhet. Men dessa och andra allvarliga kränkningar får stå tillbaka, och debatten fokuseras till de s.k. dissidenterna i de socialistiska staterna. USA:s president anklagar för brott mot de mänskliga rättigheterna i Sovjet, Tjeckoslovakien och Vietnam. Parallellt med hans anklagelser kan man konstatera USA:s stöd till raden av fascistregimer i Latinamerika. Samtidigt går det enligt officiell statistik 8 miljoner arbetslösa i USA. 23 miljoner är analfabeter, och 30 miljoner USA-medborgare lever under existensminimum. Detta Carters angrepp ingår i borgerlighetens och reaktionens försök att avleda intresset från de sociala och ekonomiska problemen i världen. Man talar om individens frihet och integritet utan att diskutera vilka möjligheter som finns att utnyttja de proklamerade frioch rättigheterna, om inte de sociala och ekonomiska problemen bringas till sin lösning. Denna kampanj kommer ytterligare att intensifieras i takt med den kapitalistiska krisens tilltagande. Det handlar om att avleda arbetarklassens intresse från den allmänna kris som råder i den kapitalistiska världen. Det är ett försök att vid Helsingforskonferensen lägga huvudvikten på andra avsnitt än de som avsetts behandlas. Vi kommunister delar inte uppfattningen att kapitalismen representerar större frihet än den existerande socialismen. Den demokrati som existerar i socialismens länder är den hittills högsta formen av demokrati, och den kommer ständigt att utvecklas och fördjupas på alla samhällslivets områden. Men jag delar Sven Anderssons uppfattning att Helsingforskonferensens huvudsakliga uppgift är att skapa säkerhet och avspänning i Europa, trots att det råder skilda samhällssystem. Och det finns verkligen starka skäl för att dela denna uppfattning och delta i denna strävan. Kärnvapenkapprustningen och kapprustningen över huvud taget är vår tids mest ödesdigra fråga. Världens rustningar kostar i dag 300 miljarder dollar om året — omkring 1 300 miljarder svenska kronor. Det är rustningskostnader som innebär en tung börda för folken i alla länder och inte minst för vårt eget land. Det är en börda som bärs av det arbetande folket. Höga skatter och sociala eftersläpningar är priset som måste betalas. Sovjetunionen och USA har tillsammans ett kärnvapenförråd motsvarande 1088 307 atombomber av den typ som fälldes över Hiroshima. Ett misslyckande för SALT-förhandlingarna skulle betyda att vägen låg öppen för en ny generation av kärnvapen, som inte kunde kontrolleras med tillgängliga medel. Och detta skulle öka spänningen både bland stormakterna och i hela världen. Ökningen skulle betyda en ny spiral i kapprustningen för dussintals stater, däribland utvecklingsländer. Faran för spridning av massförintelsevapen skulle växa. Det finns redan rapporter om att aggressiva stater som Israel och Sydafrikanska republiken har kärnvapen. Spridningen av massförintelsevapen mångfaldigar risken för en allmän kärnvapenkonflikt. Alva Myrdal har i sin bok Spelet om nedrustningen, som jag på vissa punkter är kritisk emot, dragit två viktiga slutsatser som berör centrala frågor i den här aktuella debatten. Den ena gäller det inledande draget. Alva Myrdal skriver att ”eftersom Sovjetunionen som utgångsläge har haft en önskan att hinna ifatt Förenta staterna, borde ett unilateralt initiativ från detta hittills längst hunna land hjälpa dem båda att avstå från den oförnuftiga jakten på fler och fler kärnvapen”. Alva Myrdal skriver också på upprepade ställen att en överenskommelse om att avstå från förstaanvändning av kärnvapen är en grundläggande betingelse för att man skall komma någon vart med nedrustningsförhandlingarna. Däremot har Alva Myrdal fel när hon hävdar att varken Sovjetunionen eller USA vill avsäga sig denna rätt, rätten till att först använda kärnvapen. Var USA står, det vet vi. Förre försvarsministern James Schlesinger liksom tidigare amerikanska försvarsministrar före honom gjorde ingen hemlighet av att USA tänkte använda kärnvapen i en väpnad konflikt oavsett om motståndaren använde sådana vapen eller inte. Warszawapaktsländernas erbjudande om en överenskommelse att inte först använda kärnvapen avvisades som bekant omedelbart — i slutet av 1976 - av NATO. Det finns i dag all anledning att arbeta inom alla områden i syfte att åstadkomma ett stopp på kärnvapenkapprustningen. Vi har från vår sida motionerat i syfte att utverka garantier för att den svenska neutraliteten respekteras såväl av Warszawapakten som av Atlantpakten. Vi har också motionerat om att vårt land skall ta initiativ i syfte att proklamera Norden som en kärnvapenfri zon. Dessa åtgärder skulle bl.a. kunna innebära att vi kunde anslå väsentligt lägre summor till rustningsapparaten även i vårt eget land. Herr talman! Låt mig sedan anknyta till ett tidigare inlägg i denna debatt. Herr Palme tog upp frågan om eurokommunism och jämförde den med något han kallar eurosocialism. Han kom fram till att eurosocialismen är starkare än eurokommunismen. Det finns ingen kommunist som erkänner begreppet eurokommunism. En av dem som utpekas som denna kommunisms främsta företrädare, Santiago Carillo, framhöll vid Berlinkonferensen i fjol följande: Termen är myntad av våra motståndare i syfte att skada och splittra vår rörelse. Vad som är utmärkande för den politiska situationen i Frankrike, Italien och Spanien är ett genombrott för arbetarenhet, där kommunister, socialister och den mest progressiva delen av den borgerliga vänstern bildar gemensamt front. Detta gäller såväl den politiska som den fackliga arbetarrörelsen. Det är denna kraftsamling som skakar borgerligheten och utgör anledning till antikommunism i ny tappning. Låt oss uppehålla oss litet vid frågan om styrkeförhållandet mellan å ena sidan socialdemokratin och å andra sidan kommunismen. Det förhåller sig så att det i dag finns 90 kommunistiska partier med 60 miljoner medlemmar. Socialismen byggs på en tredjedel av jordens yta och av en tredjedel av jordens befolkning under ledning av de kommunistiska partierna. Men det intressanta är vad hela arbetarrörelsen som politisk maktfaktor kan åstadkomma för att störta kapitalismen och bygga socialismen. Här har naturligtvis socialdemokratin, trots sin relativt ringa numerär, en självklar plats.

Herr talman! Jag har haft förmånen att få tillhöra den svenska FN delegationen, och jag vill i anledning därav framföra några synpunkter. Det var som bekant i november 1946 som Sverige blev medlem i Förenta nationerna. Det fanns redan då en stark opinion i landet för FN. Man hade hälsat den nya fredsorganisationens tillkomst med stor tillfredsställelse. Den dåvarande svenske utrikesministern uttalade vid Sveriges inträde bl.a. följande: ”Såsom medlem av FN accepterar Sverige viktiga inskränkningar i sin handlingsfrihet, när det gäller att solidariskt avvärja hotande attentat mot freden. Inom Sveriges riksdag har ingen meningsskiljaktighet rått om godkännandet av dessa internationella förpliktelser. Vi har godtagit dem i full kännedom om deras räckvidd.” Utrikesministern sade vidare: ”Genom inträdet i FN erhåller vårt land förmånen att kunna deltaga i det internationella samarbetet. Vi skola gå till detta samarbete med det bästa uppsåt och med uppriktiga önskningar om att kunna bidraga till vinnandet av positiva resultat.” Av dessa uttalanden framgår att regering och riksdag — stödda av säkert hela svenska folket — från början betraktade FN-arbetet som en internationell förpliktelse. Under årens lopp har många svenska diplomater, politiker och andra gjort stora insatser för att uppnå de mål som uppställdes i samband med inträdet 1946. En av dessa, och kanske den främste, var Dag Hammarskjöld. Även om jag hade detta klart för mig innan jag första gången for till FN och New York 1975, fick jag under FN-vistelsen uppleva många exempel på och uttryck för att Dag Hammarskjöld lyckades göra generalsekreterarposten till något unikt i det internationella fredsarbetet. FN-stadgan ställer som alla vet så stora krav på innehavaren av generalsekreterarposten att mycket få personer kan tänkas motsvara dem. Att Dag Hammarskjöld ändå motsvarade åtskilliga av kraven har det givits många uttryck för. Med rätta kan man tala om den Hammarskjöldska epoken som en period i FN:s historia av avgörande betydelse för FN:s framtida roll. Jag hade förmånen att få tillhöra FN-delegationen under ledning av Olof Rydbeck — sedan årsskiftet Sveriges ambassadör i London. Under de senare åren och inte minst under de fem Rydbeck-åren har Sveriges ställning i FN stärkts sakta men säkert. Det vore fel — och jag vet att Olof Rydbeck själv skulle tycka illa vara — om jag tillskrev en enda person förtjänsten. Det är i regering och riksdag som den svenska utrikespolitiken läggs fast. Det är i utrikesdepartementet och i FN-delegationen i New York som våra strävanden omsätts i praktisk handling. I detta gemensamma lagarbete medverkar många. Jag är lycklig över att som vanlig politiker i ledet ha fått lära känna några av de medlemmar som gör sin del i lagarbetet. Jag är imponerad och stolt över den kompetens, effektivitet, integritet och takt som kännetecknar våra diplomaters vardagliga arbete. Det är en oerhört långsam process som pågår där borta i FN-huset. Det krävs mycket tålamod och mycken ödmjukhet i detta vardagliga slit. Den som påstår att FN-arbetet mest är cocktailpartyn och umgänge av olika slag har helt fel. Jag kan intyga att den svenske FN-diplomatens vardag oftast är en mycket lång arbetsdag. Även om det svenska FN-arbetet således är ett lagarbete vill jag ändå från den här platsen uttrycka stor uppskattning av det sätt på vilket ambassadör Olof Rydbeck har lett arbetet under fem år. Han har med sina medarbetare omsatt vår utrikespolitiska vilja i praktisk handling, som ytterligare har stärkt vår ställning. Detta kom särskilt till uttryck under de två år, 1975 och 1976, då Sverige var medlem av säkerhetsrådet och inte minst under den period då Olof Rydbeck fungerade som dess ordförande. Förra gången Sverige var medlem av säkerhetsrådet var för 20 år sedan, åren 1957 och 1958. Nästa gång blir väl någon gång efter sekelskiftet. Detta FN-organ har enligt FN-stadgan huvudansvaret för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. På något vis har säkerhetsrådet utvecklats till något av en minigeneralförsamling som till skillnad från den stora och riktiga generalförsamlingen kan sammanträda när som helst under året. När ett medlemskap i säkerhetsrådet förekommer så sällan är det desto viktigare för ett alliansfritt land att utnyttja möjligheterna att medverka till samlande fredslösningar. Att det pratas enormt mycket i FN är väl känt, och det upplever verkligen alla som deltar i eller studerar det dagliga FN-arbetet. Det vill till att allt som sägs är klokt, ty FN-apparaten kostar mycket pengar. Det har t.o.m. påståtts att varje ord som sägs kostar 80-90 cent — dvs. nära 4 svenska kronor. Jag förstår dem som undrar om allt prat nyttar någonting till. Jag förstår dem som ifrågasätter om verkligen ett så litet land som Sverige kan säga något som andra — små eller stora — nationer verkligen lyssnar till. Jag tror att det är Tage Erlander som vid något tillfälle har sagt att ”även ett litet land kan göra sin röst hörd om dess företrädare finner de rätta orden”. Det bör påpekas att för småstaterna är FN det viktigaste och egentligen det enda internationella forum där de kan göra sin röst hörd. Stormakterna kan inte i längden negligera den samlade opinionen av småstater. Nu bör det sägas att våra representanter i FN är ganska sparsamma med retoriken. Jag tror att det är klokt. Det är också klokt, tror jag, att följa Olof Rydbecks princip, nämligen att förhandla mera än att hålla långa, vackra tal. Det är bättre att i samtal och underhandlingar ständigt förbättra de personliga relationerna och öka förståelsen för varandras åsikter och särart. Orsakerna till Sveriges starka ställning i FN är många. Jag nämnde alldeles nyss en av dem. En annan är aktiviteten, en tredje alliansfriheten och en fjärde Rydbeck-principen att vi som representanter för ett utvecklat industriland icke skall sätta oss på höga hästar i umgänget med representanter för u-länderna. Jag fick särskilt uppleva detta senare i FN:s tredje kommitté när vi behandlade frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det tal som vi skulle hålla i kommittén tyckte jag var lamt och menlöst. Jag kände ett behov av att vi skulle säga ifrån mer kraftfullt. Men av mina kolleger i delegationen — kloka och kunniga diplomater — fick jag råd i annan riktning. Jag vill i det här sammanhanget peka på en artikel i Svenska Dagbladet den 12 november 1976, där Magnus Lagerkvist skriver: ”Medlemsstaterna har tenderat att successivt inta en alltmer realistisk attityd till FN-arbetet. De bombastiska och ordrika talen har blivit färre. Krafterna koncentreras i stället på att söka lösa konkreta problem.” Det utrikespolitiska språkbruket behandlades i en annan artikel i Svenska Dagbladet ungefär vid samma tidpunkt av ambassadör Gunnar Heckscher. I artikeln pekade författaren bl.a. på ett asiatiskt uttryck, att man skall ”rädda ansiktet”, inte bara sitt eget utan också motpartens. Man vet aldrig hur snart det kan bli nödvändigt att ånyo samverka med den som nyss tedde sig som motståndare. Herr talman! Jag vill också peka på något som är oroande när det gäller FN. Det är de ständiga likviditetskriserna och ekonomiska svårigheterna som drabbar FN. Huvudorsakerna är för det första att utgifterna för FN-administrationen ökar utan att medlemsstaternas bidrag ökar i samma mån. För det andra betalar en del stater inte in sina medlemsbidrag i tid, ja, en del betalar inte alls. Vid årsskiftet 1975-1976 var underskottet ca 70 milj. dollar. Då kunde man notera att öststaterna vägrade betala gamla bidragsskulder på ca 50 milj. dollar. Formosakina lämnade efter sig en bidragsskuld på ca 17 milj. dollar. Gamla skulder för tidigare insatser i Mellersta Östern och Kongo uppgick till ca 40 milj. dollar. Man kan ju fråga sig varför en medlemsstat som Sovjet inte betalar in sina medlemsavgifter i tid. Den 1 januari 1975 hade Sovjet en rest på 29 milj. dollar. För hela 1975 var Sovjets betalningsskyldighet 36 milj. dollar. I femte kommittén, som har ansvaret för FN:s ekonomi, har många debattimmar ägnats åt dessa problem. Vår svenske diplomat där, kanslirådet Arne Lellki, har gjort stora insatser för att medverka till en lösning. Men hittills har det varit svårt att ena stormakterna på den här punkten. Det ligger något i ett uttalande som vid ett tillfälle gjordes i kommittén: ”När stormakterna kan satsa tusentals miljoner dollar för . att skaka hand i rymden, borde de också ha råd att skaka hand i FN:s femte utskott om några få miljoner.” Det finns all anledning att hoppas på en förbättrad ekonomi för FN. Herr talman! Sammanfattningsvis vågar jag påstå att den svenska FN diplomatin utvecklats i alldeles särskilt hög grad under de senare åren. Många har medverkat till detta — från Dag Hammarskjöld och fram till Olof Rydbeck. Men FN-arbetet går vidare. Jag är övertygad om att FN diplomatin kommer att utvecklas ytterligare, icke minst i det lagarbete som i dag leds av ambassadör Thunborg.

Herr talman! Det är i år 60 år sedan de ryska revolutionerna ägde rum. Den första på våren hälsades med väldig glädje av alla demokrater. Äntligen skulle detta gamla pinade och plågade ryska folk få en möjlighet att självt bestämma sin egen framtid och utvecklas så som man hoppades att så många andra länder skulle göra. Man var full av optimism. Första världskriget hade lett till att diktaturer föll: den ryska, den tyska osv. Men vi vet att redan samma år, några månader senare, kom så mycket av detta att förstöras genom att en liten men starkt sammanhållen grupp med våld tog makten och i praktiker förhindrade en utveckling i demokratisk riktning. Vad gruppen gjorde var att den tog över så mycket av den gamla tsarregimens instrument — t.ex. dess hemliga polis och dess angiverisystem — bara med en föresats: vi skall inte göra om tsarregimens misstag. Ingen skall kunna rymma. Ingen skall kunna bilda motståndsgrupper. Vi skall bli mycket effektivare. Och förvisso blev man det. Nu 60 år efteråt är det väl rätt rimligt att de flesta utgår ifrån att denna regim kommer att bestå för åtskillig tid framåt. Vi bedömer en diktatur och tror att just den är så fast knuten och har så hård maktapparat att det är osannolikt att den faller. Vi har varit pessimister beträffande många diktaturer. Men plötsligt märkte vi att Grekland och Portugal kunde bli demokratier igen. Vi tror att t.o.m. Spanien åter kan bli en nation, där människorna själva i fria val skall få bestämma utvecklingen. När det gäller Sovjet är det rimligt att utgå från att det inte finns någon möjlighet att fälla den regimen. Inte heller i de många länder som Sovjet har lagt under sig i andra världskriget tror vi att det är möjligt att införa demokrati under överskådlig tid. Sverige var ju det första land efter Stalins dåvarande bundsförvant, Nazityskland, som erkände ockupationen av de tre baltiska staterna. Vi vet att Sovjets avsikt med Helsingforsöverenskommelsen var att få världen i övrigt att acceptera Sovjets segrar och de länder som Sovjet lagt under sig. Bresjnevdoktrinen innebär att den stat som en gång har kommit under Kremlis ledband aldrig skall få lämna det. Regimen får inte hotas. Den som hotar regimen hotar världsfreden. Man kan naturligtvis också fråga sig vad som är Sovjets långsiktiga utrikespolitiska mål. Det är väldigt svårt att försöka formulera det bara i en enda tes. Några har sagt att den ryska utrikespolitiken helt enkelt är en tillämpning av det gamla Tsarrysslands tanke att lägga under sig så mycket som möjligt. Det man har det skall man utvidga och försvara — ett slags långsiktig expansionspolitik. Andra har sagt att det är fråga om ett slags defensiv. Man vill värna sitt land. Detta gamla Ryssland har ju så många erfarenheter av anfall västerifrån, från Napoleons tåg mot Moskva och från tre olika invasioner under det här århundradet. Förmodligen finns det mycket av sådana nedärvda nationella tankar som förklarar åtskilligt i den sovjetiska politiken. Men det är klart att det väsentliga kan vara vad som faktiskt proklameras, nämligen marxismen-leninismen som sådan, tankar från Marx via Lenin och hela raddan. Lenin sade 1919: Vi lever inte blott i en stat utan i ett statssystem, och sovjetrepublikens tillvaro bredvid imperialistiska stater är i längden otänkbar. Till sist kommer den ene eller den andre att segra. På sikt kommer man alltså att segra, enligt sovjetisk uppfattning. Varför det? Man måste säga det, därför att annars har man övergivit den kommunistiska dialektiken, sin historiesyn. Det är inte fråga om att tycka att detta är bra eller dåligt, utan det liksom ingår i systemet. Man måste vara övertygad om att man själv segrar till slut. Problemet kan väl delvis vara att Sovjet internationellt och i förhållande till andra stater gärna må säga att avspänning är ett önskvärt tillstånd, men det blir väldigt svårt att inåt erkänna att detta skulle vara något slags slutligt tillstånd, för därmed har man också i praktiken sagt: Vi tror inte att den egna ideologin är tillämpbar internationellt. Vi kan gå tillbaka i tiden. En som i alla väder sade att den enda tanken i utrikespolitiken är att driva världsrevolutionen var Trotskij. Stalins inställning var litet mera pragmatisk: Vi skall utveckla det egna landet och förverkliga kommunismen i Ryssland. Att göra någonting åt resten av världen får bli en senare historia. Dragkampen dem emellan speglar naturligtvis något av motsättningarna: Är det bara ideologin som styr eller är det också pragmatisk politik? Den pragmatiska politiken fick senare hos Chrustjov en oändligt mycket starkare innebörd än hos Stalin. Nu kunde man peka på att det fanns kärnvapen: Vi måste se till att vi själva överlever. Det var ett oerhört stöd för dem i Sovjetunionen som menade att man måste i praktisk politik ändå söka komma till samförstånd. Jag tycker inte att man skall — framför allt inte i utrikespolitik — tro att den ena eller andra förutsägelsen är sann, utan man bör försöka skissera upp vissa scenarier framför sig: Vilka utvecklingar kan vara rimliga? Låt oss säga att det optimistiska alternativet för oss rimligtvis måste vara en avspänning som fortsätter, en avspänning som fördjupas. Kan då detta också från sovjetisk utgångspunkt vara det långsiktiga optimistiska alternativet? Det är frågan om. När den franske presidenten gästade Moskva hösten 1975 sade han just detta till Bresjnev: Vi borde försöka moderera sinsemellan och få en utveckling med ökad avspänning. Bresjnev svarade med mycket stor bestämdhet att det kunde inte bli tal om någonting sådant. Ännu hårdare har naturligtvis Suslov sagt att den långsiktiga ideologiska motsättningen kvarstår. Den kan man inte komma förbi. Avspänning är ett tillstånd, men det är inte något mål. I viss mening kan vi se en bestående avspänning som det långsiktiga målet, i den meningen att vi icke vill krig. Men vill vi inte själva ha som ett mål att demokratin skall utvecklas, dvs. att förtryckta folk — balter, andra östeuropeiska folk — i ett längre perspektiv skall få en utveckling mot demokrati? Vad som gör den här frågan så besvärlig är att den till stor del rör sig om mänskliga frioch rättigheter. Många betraktade väl Helsingforskonferensens ord om friheter som litet av en formalitet — inte minst naturligtvis östsidans regeringar. Det väsentliga för dem var att de fick gränserna från andra världskriget fastlagda som de bestående gränserna. Det var ju lätt att skriva under dokumenten, och de tal som olika länders statschefer höll gick ganska väl att förena eftersom det var mest retorik. Frågan blev sedan vad detta sedan skulle innebära i praktisk politik. Och det är väl ingen tillfällighet att det är svårare nu, när man efteråt skall se vad som förverkligats. Man kunde ju tro att det bara var tomma och till intet förpliktande ord som sades, men det har sedan visat sig vara rejält sprängstoff. Det var inte för inte som Neues Deutschland skrev, när Solzjenitsyn utvisades från Sovjetunionen, att det vore självmord för en socialistisk stat att tillåta att han fick fortsätta inom landet. Möjligen kan man vara oförskämd och säga att ju svagare regimen känner sig, desto räddare måste de styrande vara för att det skall bli verklighet av orden om utbyte av tankar över gränserna. När det talas om att det i Sovjetunionen ändå finns enstaka människor som tillåts yttra sig — eller som i varje fall inte likvideras och inte heller fängslas därför att de är kända internationellt — så kan vi göra en viktig iakttagelse. Den är viktig inte minst för en liberal. Och det är den att man kan acceptera en och annan person, men man kan aldrig acceptera en organisation, alltså människor i gemenskap, med en uppfattning som strider mot regimens. Det var ju också Trotskij som militariserade eller förstatligade fackföreningarna, och han gjorde det med den baktanken att det inte får finnas någon annan makt än staten. Detta var ingen självklar linje. Alexandra Kollontaj och andra var emot den och sade att även en kommunistisk stat bör kunna innehålla pluralism. Men Trotskij sade att det får bara finnas en makt: staten. Och han vann naturligtvis. Häromdagen stod Bresjnev och talade inför fackföreningsrörelsen i Sovjetunionen. I vilket ärende då? Jo, han skällde ut den därför att man inte hade gjort tillräckligt mycket för arbetsdisciplinen, att man inte hade tillräckligt mycket gjort det som staten ville. Detta är mycket fundamentalt, att man i en kommunistisk stat aldrig kommer att erkänna organisationer och sammanslutningar. En och annan enskild person kan möjligen vara till extra besvär internationellt om man tystar honom, och därför får Sacharov fortsätta. Jag tror vi måste inse att detta är realiteter. Så måste man ha det, därför att den egna regimen skulle löpa stora risker att falla om människor började tycka friare och om de ville yttra sig. Och den bedömning vi då måste göra är naturligtvis: Är det en konflikt mellan detta att kräva mänskliga frioch rättigheter samt ökade kontakter över gränserna och en önskan om avspänning? Vill man båda sakerna, så måste det bli en avvägning mellan dem. Man har sagt att avspänningen är mycket viktig för Sovjet. Men när det nu de senaste veckorna har sagts från Sovjet, att om man från väst trycker så hårt på mänskliga frioch rättigheter, då äventyras avspänningen? Då äventyras SALT-avtalet som vi trodde var viktigt för ryska intressen. Men det är en underordnad fråga jämfört med den risk som man i Sovjet upplever det vara på sikt om tankar om människors frioch rättigheter skulle tränga in i det egna systemet. Detta är den verklighet vi har att leva med. Vi må tycka att den är bra eller dålig, men den är en realitet. Om vi inte tror att Sverige kan påverka — och det kan vi självfallet inte göra annat än i mycket ringa mån — så är det enda vi kan göra att försöka teckna olika scenarier: Vilken utveckling tror vi det kan bli? Och det är klart att detta med ökad avspänning är en möjlighet. Men låt oss inte vara så optimistiska att vi tror att ökad avspänning också leder till ökad gemenskap och att de östeuropeiska staterna kommer att ge större och större möjligheter till fri information och sådant. Tvärtom är det så, att om man från rysk sida inte tror sig på ett senare stadium kunna stoppa en sådan utveckling, så kommer man att säga nej så fort som möjligt. Det är en tanke som i och för sig är kuslig, men den kan vara lika realistisk som den första. Herr talman! Jag vill bara göra ytterligare en liten kommentar, och den gäller det språkbruk som har använts här. Det är en gammal och rätt begriplig tradition att ett litet neutralt land inte pratar så mycket om diktatur i en närliggande stormakt — det ligger så att säga i sakens natur. Det är lättare för oss att tala om diktatorer i små stater. Jag tycker Olof Palme med rätta kallade de tjeckiska ledarna ”diktaturens kreatur”. De är nämligen inte diktatorer, för en diktator är ju någon som har makt. Och inte sjutton är Husak en person med makt! Han är en person som måste agera i de tåtar som dras av någon annan, han är en marionett. Det innebär inte att man inte kan kritisera honom, men kalla honom då just ett diktaturens kreatur, med betoning på kreatur!

Herr talman! För en liten stund sedan fick vi en intressant belysning på den nya och litet annorlunda partikonstellation som vi på sistone har fått här i kammaren. Vi hörde herr Hagel tala om de kommunistiska diktaturerna i Östeuropa, och han beskrev dem som den högsta formen av demokrati i världen. Tidigare har vi hört Jörn Svensson tala om precis samma diktaturer, men han kallade dem sina bröder och systrar. Man förstår att det med en sådan ideologisk spännvidd måste hända saker inom ett parti. Sture Ericson förde ett ganska egendomligt resonemang om vår försvarspolitik som jag känner ett visst behov av att kommentera. Han började med att göra jämförelse mellan rustningskostnaderna dels från NATO:s sida, dels inom Warszawapakten, och han kom då fram till att det är NATO som står för de största rustningarna. Jag skall inte gå in i polemik med Sture Ericson om den sakfrågan, utan jag konstaterar bara att det är en nära nog hopplös uppgift att jämföra NATO-rustningar i dollar med Warszawapaktsrustningar i rubel och mot den bakgrunden försöka göra en bedömning av styrkerelationerna. För svenskt vidkommande finns det anledning att konstatera att det är ganska oväsentligt var de största rustningarna sker, och om de sker inom NATO eller Warszawapakten. Vad som är viktigt för Sverige från säkerhetspolitisk synpunkt är naturligtvis den totalnivå som finns när det gäller rustningar i vår omvärld. Det är den som vi måste ta hänsyn till när vi bedömer utvecklingen av det svenska försvaret. Såvitt jag förstår är det inte alls så, som Sture Ericson försökte göra gällande, att det finns någon motsättning mellan utrikesdepartementets och försvarsdepartementets bedömning av vår säkerhetspolitiska situation. Det faktum att vi kan se vissa möjligheter till öppningar när det gäller nedrustningsförhandlingarna kan vi naturligtvis inte ta som intäkt för att här och nu börja en nedrustning i Sverige. Bara därför att vi hoppas kunna nå vissa resultat i de framtida nedrustningsförhandlingarna kan vi inte nu överge den grundpelare i den svenska utrikespolitiken som heter en neutralitetspolitik som stöds av ett starkt försvar. Det finns också anledning att här upprepa det som Karin Söder sade tidigare i dag, nämligen att det förslag som ligger på riksdagens bord inte innebär en svensk upprustning, utan ett fasthållande vid en gammal svensk princip om att vi skall ha ett starkt försvar. Förslaget innebär alltså att man skall se till att försvaret får de resurser som behövs för att behålla denna styrka. Herr talman! Det är i och för sig litet banalt att konstatera att vår värld präglas av stora orättvisor.

Vi känner alla väl till fakta i målet och är bekanta med den kusliga statistiken. Men vad som gör detta perspektiv kanske extra allvarligt är att de resurser som vi baserar vår höga levnadsstandard på i de rika länderna inte är outsinliga. Vi baserar vårt välstånd på exploatering av tillgångar, som bara finns i begränsad omfattning. I vissa fall räknar man med att de kanske bara kommer att finnas tillgängliga i några årtionden framöver. Det gäller de energiråvaror som vi i dag begagnar — olja och uran — liksom koppar, bly, tenn, aluminium osv. När det gäller andra viktiga resurser, som t.ex. järn och kol, diskuterar man århundraden. Visserligen kan vi tänka oss att göra en hel del nya fynd, men vi måste under alla omständigheter räkna med att vi inte med de tillgångar som finns på jorden kan försörja en ständigt stigande konsumtion. Det finns uppenbarligen en risk att den dag de fattiga länderna har nått en sådan köpkraft, att de kan efterfråga sin rättmätiga del av världens resurser, är det inte särskilt mycket resurser kvar att efterfråga. Därför är det mycket viktigt att vi, som också utrikesministern framhöll i regeringsdeklarationen, snart får till stånd ett effektivt konkret samarbete för en resurshushållning i världen. Vi måste få en noggrann och systematisk uppföljning dels av hur våra tillgångar på ändliga resurser förändras, dels av hur konsumtionen av dessa tillgångar utvecklas i olika delar av världen. Vi måste samarbeta för att utveckla resursbevarande teknik när det gäller produktion och återanvändning och se till att dessa tekniker verkligen också utnyttjas. Det är en del av bilden. Den andra delen är naturligtvis att vi måste se till att de fattiga länderna så snart ske kan får möjlighet att disponera sin rättmätiga del av världens tillgångar. Sverige är pådrivande i den s.k. nord-syddialogen i Paris. Det är ett mycket viktigt arbete som bedrivs där. Det är viktigt att vi får till stånd handelsvillkor, som ger rättvisa åt de fattiga länderna, det är viktigt att vi åstadkommer ett kraftigare bistånd till de länder som inte har möjligheter att hävda sig genom handel och det är viktigt att vi kan lindra de skuldbördor som många länder i dag dignar under. Men det är inte bara en fråga om resursfördelningen mellan fattiga och rika länder. Det är också en fråga om resursfördelningen inom länderna. Lika väl som vi kanske måste erkänna att vi baserar en del av vår rikedom på det faktum att större delen av världens befolkning lever i fattigdom, lika väl finns det en lång rad länder i världen, ja det gäller i de allra flesta i varierande grad, där fåtalet baserar sin rikedom på flertalets fattigdom. Därför är det viktigt att vi i vårt agerande, i vår biståndspolitik, i vår attityd till sociala befrielserörelser av olika slag och över huvud taget i vårt internationella uppträdande inte bara stödjer en resursfördelning mellan världens stater utan också stödjer en demokratisk utveckling och en utveckling med sikte på social utjämning inom världens stater. Det har här i dag i olika sammanhang gjorts försök att misstänkliggöra den nuvarande regeringens goda vilja och strävanden att åstadkomma social rättvisa och utjämning i världen. Det är allvarligt att sådana försök förekommer. Sverige har en gammal tradition på det här området, en mycket viktig tradition. Sverige har ett stort anvar, bl.a. därför att vi är ett av de rikaste länderna i världen, samtidigt som vi är ett av de länder i världen som har lyckats bäst att för egen del genomföra en fungerande demokrati och en social utjämning. Vi har alltså — även om vi är ett litet land med begränsade möjligheter — en uppgift att fylla i den internationella debatten, och vi måste ha möjligheter att fortsätta påverka utvecklingen. Det innebär också att de som vill göra gällande att den nya regeringen inte har viljan att verka för en utjämning i världen, de hjälper bara de krafter som ser Sveriges agerande som besvärande, de reaktionära krafterna i världen.
Herr talman! Herr Granstedt ifrågasatte de jämförelser jag gjorde mellan rustningsnivåerna. Jag nämnde att Warszawapakten har 30 96 av världens totala rustningskostnader och att NATO har över 50 4. Jag nämnde också att under 1970-talet har Warszawapaktens rustningskostnader i fasta priser legat ungefär konstant, medan däremot NATO-länderna i Västeuropa har höjt sina rustningskostnader i reala termer. Det här är medvetet grova jämförelser, eftersom det naturligtvis inte går att jämföra detaljer i det här sammanhanget. Men det är en väldig skillnad på om det är mindre än 30 96 eller mer än 50 96. Och det är en väldig skillnad om nivån är konstant eller om det går ganska brant uppåt. Min källa är den amerikanska publikationen World Military and Social Expenditures 1976 med förord av senatorn och tidigare vice presidenten Hubert Humphrey. Jag tror att det är viktigt att ha det här som bakgrund. Det är tydligen upprustningen i de västeuropeiska NATO-länderna som gjort att den svenska regeringen känt behov av att höja nivån på våra försvarsutgifter över vad vi hittills ansett vara nödvändigt. Jag är naturligtvis litet förvånad över att herr Granstedt av alla ställer upp och försvarar den här moderata politiken. Han säger att man naturligtvis inte kan hänvisa till en möjlighet till öppning i nedrustningsförhandlingarna för att motivera en ensidig svensk nedrustning. Men vem har här argumenterat för en ensidig svensk nedrustning? I varje fall inte jag.

Och det förvånar mig som sagt mycket att herr Granstedt ställer upp för den. Jag trodde att herr Granstedt stod bakom UD:s bedömning av det säkerhetspolitiska läget. Men i sitt anförande sluter han upp bakom herr Krönmarks bedömning, och det är mycket förvånande.
Herr talman! Det var väldigt bra att herr Ericson i Örebro nu i sin replik erkände att den typ av kostnadsjämförelser som han gjorde i sitt huvudanförande är mycket svår att göra. Det var dessutom inte heller det som var poängen i mina invändningar. Enligt mitt sätt att se är det inte särskilt betydelsefullt var rustningarna sker. Jag vet inte om jag skall tolka herr Ericson så, att det bara är rustningarna i Warszawapaktens länder som bör påverka Sveriges säkerhetspolitiska bedömningar, men det är i varje fall en slutsats man är väldigt frestad att dra. Det intressanta för Sveriges säkerhetspolitiska bedömningar är naturligtvis den totala rustningsnivån i vår omvärld, och det var min huvudsakliga invändning, bortsett från synpunkten att det är mycket svårt att göra jämförelser mellan dollar och rubel. Jag står självfallet bakom UD:s säkerhetspolitiska bedömningar. Men det finns, som jag också påpekade, ingen skillnad mellan UD:s säkerhetspolitiska bedömningar och försvarsdepartementets. Det kommer till uttryck genom att den totalförsvarsproposition som lagts på riksdagens bord inte innebär någon svensk upprustning, vilket oppositionen envist påstår. Den innebär att vi behåller ungefär en oförändrad nivå på det svenska försvaret. Det beror naturligtvis på att vi inte anser att det har hänt någonting i världen som motiverar vare sig en upprustning eller en nedrustning av det svenska försvaret. Det är detta tämligen konstanta dagsläge som också motiverar en konstant försvarsstyrka. Skulle i en framtid nedrustningsförhandlingarna nå sådana konkreta resultat att de bildar underlag för en svensk nedrustning, skulle ingen vara gladare än jag.
Herr talman! Nu säger herr Granstedt att vad som är viktigt för bedömningen av det säkerhetspolitiska läget är rustningarnas totala nivå i världen. Då kan det ju vara intressant att veta att den inte har höjts under 1970-talet, om man ser i reala termer. Det är Sverige som nu höjer sin nivå utöver vad vi har ansett nödvändigt hittills, utöver den nivå som fastställdes i 1972 års försvarspolitiska beslut. Herr Granstedt säger att bakom förslaget att höja nivån ligger samma bedömning som bakom de resonemang vi hört både i deklarationen och i regeringens tal vid nedrustningskonferensen. ”Nedrustning tycks vara en idé vars tid har kommit och som vi vet kan inga arméer motstå en sådan idé” — så har regeringen uttryckt sig vid nedrustningskonferensen, i två tal t.o.m. Men herr Krönmarks armé påverkas som sagt inte av den bedömningen. Det är ingen logik i det här resonemanget. Vi har alltså ett mera avspänt förhållande i dag än vi haft någonsin under 1970-talet. Det är regeringens förkunnelse från utrikesdepartementet. I det läget, med mera avspänning än tidigare, med goda förutsättningar för att få nedrustningsavtal under resten av 1970-talet, höjer den borgerliga regeringen nivån på våra försvarsutgifter, för det är i praktiken vad som sker. De höjs med ett par miljarder på fem års sikt. Det kanske blir mera om ni bestämmer er för det där flygplanet. Den logiken håller inte. Jag tror faktiskt att den enkla och primitiva förklaringen till detta är att ni nu i regeringen har ett parti som år efter år krävt höjda försvarsutgifter. Nu sitter representanter för det partiet helt plötsligt i försvarsdepartementet. Vad sker då? Jo, man lyckas i regeringskretsen pressa upp våra försvarsutgifter. I ett läge där den säkerhetspolitiska situationen i Västeuropa är bättre än någonsin tidigare under 1970-talet! Jag är fortfarande förvånad över att en ung och tidigare radikal centerpartist sluter upp bakom herr Krönmarks politik. Det har hänt mycket med de unga centerpartisterna under de senaste månaderna.
Herr talman! Herr Ericson i Örebro säger att det inte har skett någon upprustning i Europa under 1970-talet, och det tror jag är alldeles riktigt. Men noteras bör att det inte heller skett eller sker någon upprustning i Sverige. Jag observerade att herr Ericson begagnade formuleringen — och det tycker jag hedrar honom — att försvarsanslagen ökat jämfört med 1972 års beslut. Det är alldeles riktigt. Men det beror inte på att man höjt ambitionsnivån när det gäller det svenska försvarets styrka — det tror jag herr Ericson mycket väl vet — utan det beror på kostnadsutvecklingen som man har att ta hänsyn till. Jag upprepar vad jag och även utrikesministern tidigare sagt: Den totalförsvarsproposition som lagts på riksdagens bord innebär ingen upprustning, utan den innebär att vi precis som Europa i övrigt bibehåller oförändrad styrka på vårt försvar, med vissa omdisponeringar, som också föreslås i försvarspropositionen. Men slutresultatet är alltså en oförändrad politik, nämligen en neutralitetspolitik baserad på ett starkt svenskt försvar på i princip samma nivå som tidigare. Om utvecklingen ger vid handen — och det är detta vi måste arbeta för och satsa våra resurser på — att vi får till stånd resultat i nedrustningsförhandlingarna kan vi också nedrusta. Det är det som regeringsdeklarationen mycket eftertryckligt har framhållit — att det är en huvuduppgift för den svenska utrikespolitiken att få till stånd sådana gemensamma nedrustningar att vi kan få ett slut på det resursslöseri som all rustningsverksamhet innebär.

Herr talman! Det är naturligtvis möjligt att i ord förneka att försvarspropositionen innebär en upprustning, men ser man på vad den konkret innehåller kommer man inte ifrån att det faktiskt är en höjning av ambitionerna i jämförelse med 1972 års beslut. Herr Granstedt sade i sitt anförande att det är allvarligt om man försöker misstänkliggöra regeringens goda vilja att verka för demokratisk utveckling och social rättvisa ute i världen.

Jag vill ta upp frågan om det är någon större skillnad på en socialdemokratisk och en borgerlig utrikespolitik. En del menar att man nästan måste ha förstoringsglas för att kunna se det som skiljer. Gång på gång har utrikesministern sagt att den borgerliga regeringen i allt väsentligt fortsätter socialdemokratins utrikespolitik. Är då utrikesdebatten mest en skendebatt? Är det så att socialdemokraterna försöker blåsa upp små motsättningar till stora färggranna ballonger? Nej, jag tror inte det. Jag tror tvärtom att det är den allomfattande enigheten som kan vara en synvilla. Visst finns det samstämmighet — det är klart — men den samstämmigheten är som toppen på två isberg, där de underliggande skillnaderna är stora och på lång sikt avgörande. För utrikespolitiken är ju långsiktig. Tag t.ex. Vietnam! Vietnam är det land som nu får det största anslaget i den borgerliga biståndsbudgeten —- 350 milj.kr. skall gå dit nästa budgetår. Men är det någon som tror att vi hade varit där i dag, om vi hade haft en borgerlig regering de senaste 10-15 åren? Ja, man behöver inte ens gå tillbaka till 1960-talet och de borgerligas hårda motstånd mot socialdemokratins Vietnampolitik då. Det räcker med att vi minns 1970-talet. När Olof Palme fördömde terrorbombningarna över Hanoi, då sade regeringens nuvarande ekonomiminister: ”Här är syftet att åstadkomma fred”, och regeringens nuvarande statsminister tyckte att Palmes ordval var ”onödigt utmanande”. Bombningarna dödade och lemlästade patienterna vid Bach Mai-sjukhuset, men en borgerlig partiledare sade att här var syftet att åstadkomma fred, och en annan borgerlig partiledare sade att Palmes ord var för starka —- som om det fanns ord starka nog att fördöma sådana handlingar! Jag vågar påstå att med en borgerlig regering under hela 1970-talet skulle vi i dag inte ha haft ett omfattande och fint utvecklingssamarbete med Vietnam. Den socialdemokratiska Vietnampolitiken var framgångsrik, och när den blev allmänt accepterad hoppade också de borgerliga upp på triumfvagnen och anslöt sig. Men i utrikespolitiken är det ju initiativen som betyder något — att man vågar ta ställning i svåra lägen. Att man hänger med som en tross på släp, att man ansluter sig till något som inte längre är kontroversiellt kostar inte så mycket, men det är inte heller värt så mycket. Så har det gått med stora delar av de borgerligas politik. Hur många är det som i dag kommer ihåg att nuvarande folkpartiledaren var positiv till svenskt medlemskap både i NATO och i EEC? Hur många är det som kommer ihåg att starka krafter på den borgerliga kanten ville att Sverige via EEC skulle engagera sig i utrikespolitiskt samarbete med NATO-stater? Det som i en ögonblicksbild just nu kan se ut som små skillnader mellan partierna kan i ett längre perspektiv bli stora klyftor. Därför är IDB-frågan viktig. Ett sätt att närma sig den frågan är att säga som Staffan Burenstam Linder: Är vi med i en bank, så kan vi också vara med i en annan. Mot det finns en annan väg att ta upp problemet. Det är att man frågar: Hur fungerar det här i ett längre perspektiv? Är det verkligen nödvändigt att också vi är med och ger miljoner i räntesubventioner åt militärdiktaturerna i Latinamerika? Kravet på internationell solidaritet gäller alla våra relationer till omvärlden. Vi kan inte göra undantag för handeln, jordbruket, arbetsmarknaden, utbildningen, miijön eller de hundratusentals utlandskontakter som vi har på andra områden. Biståndet får aldrig bli en ursäkt för att vi på andra områden skadar de förtryckta folkens intressen. Nu är det naturligtvis en jätteuppgift att få hela det svenska samhället genomsyrat av solidaritet med de fattiga och förtryckta folken. Men desto viktigare är det då att vi inte avfärdar problemen med fraser som att affärer och politik inte hör ihop. Tvärtom måste vi i vårt eget land tränga tillbaka de ofta cyniska värderingar som föds och närs av det privata vinstintresset till förmån för värderingar som växer fram ur de svenska folkrörelserna. Vi måste få ekonomisk demokrati, och de många anställda måste få ett avgörande inflytande i arbetslivet. Herr Granstedt var förut motståndare till IDB. Nu har han uppenbarligen inte ett ord av kritik att komma med. Man kan fråga sig vad den här omsvängningen beror på. Har det hänt någonting efter centerstämman i juni förra året eller sedan Karin Söder i höstas sade att något medlemskap i IDB skulle det inte bli? I TV-Aktuellt den 10 mars påstod statsminister Fälldin att mycket hade ändrat sig. Enligt herr Fälldin hade det blivit klart att svenska företag inte längre får tävla om IDB-finansierade projekt — men det fick Sverige klart för sig redan 1975, långt före centerstämman. Enligt herr Fälldin skulle också utlåningsreglerna ha ändrats. Det är en förbryllande uppgift för dem som har följt bankens utlåningspolitik mera i detalj. Det finns inga belägg för att utlåningen nu är mer socialt inriktad än tidigare. I dagens debatt har utrikesministern hävdat att det finns tre ting som ändrat situationen. Det första är att USA fått en ny president. Men på vilket sätt ändrar det strukturen? Militärens makt i Latinamerika visar ingen tendens att avta. Än har ingenting ändrats, utan det är bara en lös förhoppning. Det rimliga måste väl ändå vara att man väntar tills man har något konkret att ta fasta på. Det andra är att en del mindre diktaturländer har hört av sig och visat intresse. Det tredje är att de flesta västeuropeiska länderna ställt upp i IDB. Men redan på centerstämman i juni visste man ju att tolv västeuropeiska stater skulle ansluta sig. Att sedan Frankrike och Finland kommit till kan väl ändå inte vara så avgörande. Det borde kunna uppvägas av att Norge inte verkar så intresserat. Sedan centerstämman har det inte hänt något konkret när det gäller IDB. Däremot har vi i Sverige fått en borgerlig regering med moderater och folkpartister. Och så dagtingade centern åter i en viktig fråga!

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i vad herr Jan Bergqvist i Göteborg sade om vikten av att man när det gäller den internationella solidariteten inte gör en mängd undantag. Och det är alldeles klart — jag håller med om det — att även när det gäller handelspolitiken måste vi vara beredda att göra uppoffringar i den internationella solidaritetens namn, t.ex. vid Nord-syd-dialogen i Paris, där Sverige handlar mycket aktivt. Självfallet måste man också bedöma frågan om IDB i ljuset av denna insikt. Det är väl värt att notera i detta sammanhang att den socialdemokratiska regeringen aldrig under 40 år handelspolitiskt gjorde några uppoffringar för den internationella solidariteten, men det är inget skäl för att vi inte skulle göra det i en framtid. Men självfallet måste man när man bedömer IDB, och alla andra lik Nr 100 nande frågor som kommer att dyka upp, göra det utifrån de praktiska resultaten av de eftergifter man gör. Jag vill inte på något sätt föregripa riksdagens behandling av IDB, men jag tycker det är väldigt viktigt när les stot fin org vi diskuterar IDB att vi inte bara ser till bankens symbolvärde här hemma Utrikes-, handelsutan också ställer oss frågan vilka praktiska resultat vi når för de fattiga — och valutapolitisk folken genom att stå utanför IDB. Jag tror att det i framtiden kommer = debatt att ställas stora krav på oss att göra handelspolitiska försakelser i den internationella solidaritetens namn. Just därför är det också viktigt att vi ser till att de handelspolitiska försakelserna är av den arten att de inte bara är symboler utan också verkligen innebär förbättringar för de människor som vi vill hjälpa. Sedan ägnade sig herr Bergqvist åt att försöka redovisa de stora skillnaderna i svensk utrikespolitik. Därmed skilde sig herr Bergqvist kraftigt från generationer av socialdemokratiska utrikesministrar som i utrikesdebatt efter utrikesdebatt, år efter år, för att inte säga årtionde efter årtionde, från riksdagens talarstol har slagit fast den stora samstämmighet som råder i vårt land om utrikespolitikens huvuddrag. Även i dag kunde inte bara vår nuvarande utrikesminister utan också vår förutvarande utrikesminister slå fast detsamma. Den här samstämmigheten är en väldigt stor styrka för Sverige, en väldigt stor tillgång både när det gäller att hävda Sveriges intressen och när det gäller Sveriges möjligheter att göra sig gällande i den internationella debatten. Det är därför jag har sagt att de som försöker måla upp splittring när det gäller utrikespolitiken, de försämrar Sveriges möjligheter.

Herr talman! Herr Granstedt påstod att Sverige inte hade gjort några handelspolitiska uppoffringar under den socialdemokratiska regeringens tid. Vilka meriter måste man ha för att bli sakkunnig i utrikesdepartementet numera? Känner herr Granstedt inte till de beslut om sanktioner och tullförändringar som fattades under den socialdemokratiska regeringens tid för att tillgodose u-ländernas intressen? Annars får man säga att herr Granstedt talade som en riktig statsman och klargjorde att här gäller det att inte föregripa riksdagens beslut, att inte bara se till symbolvärdet osv. Och han frågade: Vilken praktisk nytta gör vi om vi står utanför IDB? Ja, den frågan behandlades ju på centerstämman i juni månad. Då protesterade inte herr Granstedt mot det beslut som togs och där man konstaterade att det inte alls var särskilt lämpligt att Sverige anslöt sig till IDB. Man satte upp en förutsättning och sade att om det skulle visa sig att den interamerikanska banken förändras i riktning mot vad som gäller för bl.a. den afrikanska — med bl.a. inriktning på de fattigaste länderna — kunde man överväga en samverkan med banken. Min fråga till herr Granstedt lyder: På vilket sätt har den interamerikanska banken förändrats i den riktningen? Det skulle vara utomordentligt intressant att få ett besked om den saken. 151 Sedan detta med samstämmigheten. Tar man vissa ögonblick och tittar på vad det är som skiljer partierna åt i de ögonblicken, kan det många gånger tyckas att vi i de stora huvuddragen är överens. Men ser man till utvecklingstendenser och bedömer situationen på lång sikt, finner man att det i själva verket finns vitt skilda linjer i svensk utrikespolitik. Det fanns ju starka krafter på den borgerliga kanten som ville att Sverige skulle gå med som full medlem i EEC. Herr Granstedt kan naturligtvis säga: Det gällde inte centern — vi sade hela tiden ett absolut nej till medlemskap i EEC. Det är riktigt, men vad hade en borgerlig regering sagt? Herr Granstedt kan möjligen säga att centern aldrig hade dagtingat med neutraliteten. Det kanske också är riktigt, men kan vi vara säkra på att ni i regeringsförhandlingar med moderater och folkpartister hade nått ända fram?
Herr talman! Jag tycker att herr Jan Bergqvist i Göteborg gör det lätt för sig när han tar upp olika frågor i det förflutna och försöker bedöma vad en icke socialistisk regering skulle ha kommit till för resultat vid sina överväganden. Det är inte särskilt meningsfullt att föra den debatten eftersom man verkligen hamnar uppe i hypotesernas lätta rymder. Vad man måste utgå ifrån när man skall bedöma regeringens utrikespolitik är självfallet vad regeringen faktiskt gör och vad regeringen faktiskt säger. Försök att angripa den här regeringen för någonting som den skulle kunna tänkas ha gjort om den hade suttit för tio år sedan kan inte vittna om något annat än att man hittar mycket få angreppspunkter i den regeringsdeklaration som är ämnet för dagens debatt. Det är i och för sig tacknämligt, men det vore bättre att redovisa denna samstämmighet, som åtminstone jag ser som en tillgång, än att försöka konstruera motsättningar som tydligen inte finns. Frågan om IDB kommer vi att få anledning att diskutera ganska ingående här i riksdagen litet längre fram i vår. Då har vi också fått utskottets belysning av den utveckling man kan förutse inom IDB. Jag tycker ändå att det finns anledning att redan nu konstatera att när regeringen lagt ett förslag till riksdagen om att Sverige skall gå med i IDB, så gör den det i ett läge där det finns ett väsentligt hopp om att IDB kommer att utvecklas i positiv riktning. När den socialdemokratiska regeringen på sin tid förberedde det svenska medlemskapet i IDB fanns det ingen som helst anledning att tro annat än att den gamla Kissinger-Fordpolitiken skulle fortsätta och också sätta sin prägel på IDB och på USA:s inflytande i Latinamerika. Det är alltså en väsentlig skillnad på förutsättningarna i dag och för ett halvår sedan.

Herr talman! Den väsentliga skillnaden mellan läget i dag och för ett halvår sedan är alltså enligt herr Granstedt att USA har en ny person som president. Men vad ändrar det i strukturen? Militärens makt i La tinamerika visar ingen tendens att avta. Det var det budskap som David Wirmark i folkpartiet hade i sitt inlägg — även om han drog speciella slutsatser. Herr Granstedt hänger sig bara åt lösa förhoppningar när han åberopar presidentskiftet i USA. Med det argumentet kan man inte komma från beslutet på centerstämman. Där sades nämligen att vi inte skall vara med i IDB, men centern kan tänka sig att överväga medlemskap om det kan konstateras att det sker förändringar i inriktningen av verksamheten. Några sådana förändringar har inte konstaterats. Om man hoppas att det skall bli en ändring bör det rimliga vara att man ställer som villkor att vi kan gå med under förutsättning att vissa utsagda förändringar sker — i stället för att man bara springer med utan att ställa några som helst villkor. Jag tycker att det är rätt fantastiskt att en f.d. medlem i Centerns ungdomsförbund kan ställa frågan på detta sätt: Vilken praktisk nytta gör vi om vi stannar utanför IDB? Vet inte herr Granstedt att medlemskap i IDB innebär att vi ger direkta räntesubventioner till militärdiktaturerna i Latinamerika — miljoner varje år?

Därför var det fel av Sverige att söka medlemskap i IDB.” — Vi skall lyssna till representanter för de förtryckta folken i Latinamerika, herr Granstedt. Slutligen vill jag beröra skiljelinjerna i utrikespolitiken. Eftersom utrikespolitiken är långsiktig tror jag att man måste ge sig in och bedöma litet längre perioder. I annat fall är det risk för att man inte ser hur stora skillnaderna är.

Herr talman! Jag skall be att få berätta om familjen Brailovsky. Den består av Irina och Viktor och en son som är 15 år och en dotter som är 3 år. De bor i Moskva. Familjen Brailovsky är judar. Det är något som de aldrig tillåts att glömma. Det står nämligen i det pass som de alltid måste visa upp när de har kontakt med de sovjetiska myndigheterna. Det är judestjärnan i sovjetkommunistisk version. De tillåts alltså inte glömma att de är judar, men de får inte heller vara judar. De tillåts inte utöva sin kultur och sin religion. De upplever diskriminering när det gäller att få arbete, när det gäller att få utbildning för sina barn. Av detta har Irina och Viktor dragit slutsatsen att de vill lämna Sovjetunionen. De har sökt utresevisum. Det gjorde de för fyra år sedan. Men de ras ansökan avslogs. Samtidigt blev de av med sina jobb. På Irinas arbetsplats ordnades en omröstning om huruvida en person som hade visat att hon ville lämna landet skulle kunna få ha kvar ett arbete som lärare vid Moskvauniversitet. Arbetskamraterna röstade, och hon miste sitt jobb. De har svårt att få nya arbeten; det enda de kan försörja sig på är att ge privatlektioner i matematik. Eftersom de har blivit av med sina jobb kan de också bli åtalade enligt lagen om parasitism — man är nämligen skyldig att ha ett fast arbete. Deras telefon är avstängd sedan ganska lång tid tillbaka, och posten kommer fram mycket oregelbundet. Så småningom blev det en liten ljusning i deras tillvaro — Viktor Brailovskys chef fick utresevisum. Och eftersom man inte gärna kunde hävda att Viktor skulle sitta inne med större hemligheter än hans chef hade gjort kunde man inte heller vägra honom utresevisum. Men hans hustru fick fortfarande nej. Där hänvisade man till säkerhetsskäl, som man ofta gör, trots att man inte kunde styrka att hon skulle ha tagit del av några hemliga papper eller ha varit med vid några möten där man hade talat om hemliga ting. Sådana möten protokollförs mycket noga i Sovjetunionen, och det protokollförs också vilka som för ta del av hemliga handlingar. Det mesta hon hade sysslat med var uppsatser som har publicerats. Dessutom har hon vid det här laget varit borta från sitt arbete i fyra år. Ändå har hon helt nyligen fått nej på en förnyad ansökan. Deras son fick också bekymmer. När man fick reda på i skolan att hans föräldrar hade ansökt om utresevisum, försökte man få honom att vända sig mot sina föräldrar. När han inte ville göra det blev han utsatt för så mycket trakasserier att han till slut inte kunde vara kvar i den skolan. Det är klart att Viktor Brailovsky inte vill resa ut ur landet när hans hustru inte får göra det. Nu börjar emellertid sonen närma sig den ålder då han skall göra militärtjänst. Och man vet att om en yngling i familjen har gjort militärtjänst får ingen familjemedlem utresevisum på ungefär 15 år, för då har man verkligen fått kontakt med militära hemligheter. Därför övervägde han om han ändå skulle ta sonen med sig och resa till Israel och hoppas att hustrun och dottern skulle få komma efter. Men nu sade myndigheterna plötsligt nej — de tog tillbaka det tillstånd som de hade givit tidigare. Och de hänvisade då till Helsingforsdeklarationen som säger att man inte skall splittra familjer. Det var kanske inte riktigt så som den deklarationen var tänkt. Viktor och Irina har också varit engagerade i att förbereda ett judiskt kulturseminarium som skulle ha hållits strax före jul i Moskva. Det var ingen politisk manifestation utan ett rent kulturengagemang. Man hade i god tid försäkrat sig om myndigheternas tillstånd. Dagen innan seminariet skulle hållas arresterades hela den kommitté på 13 personer som hade förberett det. På förmiddagen samma dag greps 30 deltagare. Återigen fick man ett bevis för hur den mäktiga Sovjetstaten leker katt och råtta med människor. Man ger tillstånd till den ene maken och säger nej till den andre att få resa ur landet. Man tar tillbaka det tillstånd man tidigare har givit. Man ger tillstånd till ett kulturellt arrangemang. Ett sådant borde självklart få genomföras, i synnerhet efter Helsingforsavtalet. Men natten innan det skall hållas slår man till och förhindrar genomförandet. De senaste dagarna har man kunnat märka hur en ny antisemitisk kampanj har satt i gång i Moskva. Det är så mycket mera allvarligt som vi vet att medierna, de stora tidningarna och TV, som det här har varit fråga om, är styrda av myndigheterna. Det tyder alltså på att judarna i Sovjet har en ännu frostigare tid framför sig. När jag har nämnt dessa saker om familjen Brailovsky, så är det inte för att dessa människor är särskilt märkvärdiga. De är naturligtvis beundransvärda i sitt lugn och mod. Men tyvärr är deras fall inte alls ovanligt, utan många tusen människor i Sovjet är i samma situation. Jag har berättat det här bara för att påminna om att Helsingforsavtalet handlar om människor, inte bara om principer. Behandlingen av Irina och Viktor Brailovsky är ett av många bevis för att Sovjet inte följer Helsingforsavtalet. När Sverige hävdar de mänskliga rättigheterna vid granskningen av Helsingforsavtalets efterlevnad, vilket jag utgår från att vi kommer att göra, då är det inte bara fråga om något principrytteri, inte bara fråga om att vi talar för några formella friheter. Det gäller om människor som Viktor och Irina och tusentals andra, bl.a. judar, skall få leva som de vill, få utöva sin religion och kultur, få rätt att behålla sina jobb och om de skall få vara trygga mot trakasserier från myndigheterna. Det gäller tryggheten mot att hemliga polisen hälsar på i deras bostad när som helst på dygnet och om de skall få lämna ett land där de behandlas som andra klassens människor. Det gäller om de judar som så vill skall få resa till den plats på jorden där judarna är i majoritet och där man vill ta emot dem. Där kan de känna den trygghet mot förföljelse som är självklar för oss svenskar, men som dessa judar inte känner i det land där de nu bor.

Herr talman! Under århundraden betraktades haven som ett hela mänsklighetens gemensamma arv. Haven erbjöd alltså gemensamma internationella användningsmöjligheter över hela resursfältet. På den tiden hade det svenska yrkesfisket inte samma internationella koppling som det har i dag. De senaste årens skeenden på det internationella marina området har på ett nästan bryskt sätt placerat svenskt fiske i internationellt sammanhang. Det är därför som jag i denna debatt önskar säga något om vikten av de åtgärder som har vidtagits eller som är på gång för att säkra ett fortsatt svenskt yrkesfiske. För ett par dagar sedan lade regeringen på riksdagens bord propositionen 118, som är ett lagförslag vilket skall göra det möjligt för regeringen att flytta ut Sveriges fiskegräns längs alla kuster, från nuvarande 12 sjömil ut till mittlinjen i förhållande till fftämmande stat. Det skall ankomma på regeringen att avgöra när en sådan utflyttning skall äga rum liksom vilka områden som skall omfattas av utflyttningen. Propositionens bakgrund och syfte är att svenskt fiske skall tillförsäkras en möjlighet att kunna fortsätta och överleva i det nya internationella läget. I och för sig är det beklagligt att Sverige har hamnat i en sådan situation att riksdagen måste fatta beslut om utflyttningsrätt. Men den bakomliggande bistra verkligheten ger tyvärr ingen annan möjlighet. Förenta nationernas tredje havsrättskonferens, som nu har pågått under fem sessioner och som skall fortsätta med den sjätte sessionen i New York i maj i år, syftade ju till att reglera förhållandena på en mängd områden då det gäller havet, bl.a. dess resurser och deras utnyttjande. Under den fjärde sessionen framlades en hel del mera konkreta förslag, som ordföranden, ambassadör Amerasinghe från Sri Lanka, hoppades att konferensen skulle kunna komma till enighet om. Tyvärr visade det sig dock att enighet inte kunde uppnås. Det är bara att med beklagande konstatera hur kapitalt FN har misslyckats med att komma fram till en gemensam ordning, åtminstone då det gäller utnyttjandet av haven för fiske. De stora linjerna har visserligen klarnat i deklarationerna från de ca 150 deltagande nationerna. Att territorialhaven skulle fastställas till 12 nautiska mil och fiskegränserna eller de ekonomiska zonerna till 200 nautiska mil hade en majoritet förklarat sig villig att acceptera. Men en mängd detaljfrågor återstod att lösa, bland dem frågan om kuststaternas skyldigheter gentemot stater som bedrivit fiske under generationer inom de områden som skulle komma att tillfalla kuststaterna efter kommande utflyttning av fiskegränserna. Tidigare hade många stater på skilda håll i världen efter hand unilateralt flyttat ut sina gränser utan att invänta besked från FN-konferensen. I vår del av världen var ju den isländska utflyttningen den mest uppmärksammade. Några andra mycket betydande kuststater förklarade att man visserligen ämnade flytta ut men att man först ville ha ett internationellt godkännande för en sådan åtgärd. I slutet av den fjärde sessionen förklarade ambassadör Amerasinghe att överenskommelser inom FN:s ram var nödvändiga om inte FN:s prestige skulle få ett grundskott. Tyvärr visade det sig emellertid att inte heller den femte sessionen sommaren 1976 ledde till resultat. Då tappade ytterligare några stater tålamodet. Nästan på en gång förklarades från i sammanhanget så viktiga stater som USA, Canada, EG-länderna och Norge att utflyttningar av ekonomiska zoner var förestående. Utflyttningarna har ju också skett i början av detta år. Dessa utflyttningar är en oreparabel prestigeförlust I samband med detta skeende försvann de tidigare självklara rättigheterna för de svenska fiskarena att fortsätta att utöva sitt yrke på Nordsjön. Fiskets organisationer hade redan under hösten förra året observerat vad som var på gång internationellt och begärde hos dåvarande regeringen att Sverige skulle vidta mått och steg för att de fiskevatten som gränsar till svensk kust skulle bli svensk fiskezon. Några 200 sjömil kunde det av geografiska skäl inte bli tal om någonstans för Sveriges del. Därför blev mittlinjen i Östersjön mest intressant. Beträffande Skagerack och Kattegatt finns vissa överenskommelser med våra nordiska grannar, men även där måste linjerna justeras i det nya läget. Vic regeringsskiftet gjorde fiskets organisationer sig påminda till den nya regeringen, och resultatet är den proposition som jag nämnde inledningsvis. I fråga om det viktiga Nordsjöfisket har regeringen förhandlat fram avtal med de berörda kuststaterna: Norge resp. EG-länderna. Dessa förhandlingar har ju förts i en förtrolig anda, och även om avtalstidens längd från fiskarenas synpunkt måste anses vara i kortaste laget, vill man dock hoppas att grunden härmed skall vara lagd för svenska fiskare att också i fortsättningen få bedriva sitt yrke på de fiskefält som har varit deras naturliga verksamhetsområde sedan generationer tillbaka. Beträffande Östersjön är situationen något annorlunda. Där har Sverige ett relativt stort vattenområde, som enligt det nya internationella tänkesättet är att betrakta som svenskt blivande fiskevatten. Av notiser i svensk press har framgått att Sovjetunionen tycker att en sådan utflyttning är onödig och att fiskesituationen i Östersjön i stället bör lösas genom internationella beslut om kvoteringar. Uttalandet är något förbryllande, eftersom Sovjet nyligen antagit en fullmaktslag av ungefär samma innebörd som den vilken föreslås i svenska regeringens proposition nr 118. För svenska fiskare har det blivit helt klart att inte enbart konventionsbeslut och kvoteringsbestämmelser kan lösa Östersjöproblemen. De fångstkvoter som erbjöds Sverige vid de senaste förhandlingarna inom Gdansk-konventionens ram visade ju tydligt att övriga stater inte ville ta hänsyn till vare sig det förhållandet att Sverige mer än någon annan stat inriktat sitt fiske på konsumtionsfisk eller att Sverige kan komma att förfoga över ett stort och viktigt vattenområde, då det nya tänkesättet beträffande fiskegränser fått slå igenom överallt. Här måste klart sägas ifrån att beslut om kvoteringar inte kan ersätta gränsutflyttningar i nuvarande läge. Hade allt varit vid det gamla och unilaterala utflyttningar inte skett någonstans, då hade situationen varit en annan. Men det är bara att konstatera att den tiden är förbi. Kvoteringsdiskussionerna måste dock fortsätta, alla gränsutflyttningar till trots. Inom Nordsjöområdet fortsätter NEAFC — Nordostatlantiska fiskekommissionen — sitt arbete som ett rådgivande organ till de nya fiskevattensägarna, Norge och EG-staterna, samt övriga som fortfarande tillhör konventionen. Om varje land runt Nordsjön enbart skulle ta hänsyn till sitt eget lands fiskare vid fastställande av kvoter för utfiskningshotade fiskslag, skulle följden bli en accelererande utfiskning. Fiskstimmen är ju inte stationära. De bryr sig inte om var fiskegränserna dragits utan rör sig över dessa. Därför måste ett samarbete ske mellan nationerna över fiskegränserna, för allas bästa. Vad som här har sagts om Nordsjön gäller i minst lika hög grad be träffande Östersjön. Det finns ganska klara biologiska indikationer på hur stort uttaget ur detta innanhav kan få bli varje år av de olika fiskslagen. Det skulle naturligtvis vara alldeles felaktigt, om något land gick in för att bestämma sitt eget fiske så, att hela bestånden äventyrades. Samarbete över fiskegränserna är en tvingande nödvändighet. Därför kan man inte tala om kvoter i stället för fiskegränser. Det måste bli ett bådeoch i samverkan. Låt mig få sluta med att uttala den förhoppningen att regeringen sedan propositionen antagits av riksdagen inte dröjer med att företa utflyttningen. Det är en tvingande nödvändighet att denna kommer så snart som möjligt. Då länder som Storbritannien, Frankrike och övriga EG stater samt Norge, liksom USA och Canada, redan i förväg stakat ut vägen, finns det ingen anledning för Sverige att tveka. De förhandlingar som är på gång beträffande Östersjön måste forceras. Skulle svårigheter uppstå får dessa inte bli orsak till ett uppskjutande av gränsutflyttningen. Det finns ingenting som pekar på att alla förhandlingar måste vara slutförda. Det bör kunna gå att under mellantiden göra de utflyttningar som är minst kontroversiella, medan man förhandlar om de svåraste avsnitten.